Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att förebygga att olyckssituationer där barn råkar ut för brännskador uppstår i framtiden. Den fråga som Stina Andersson tar upp avser skador till följd av hög yttemperatur på direktverkande elradiatorer och har tidigare varit aktuell i samband med att man år 1972 införde bestämmelser i Svensk byggnorm, som syftar till att förebygga barnolycksfall. Bestämmelserna i byggnormen innebär att radiatorer, utförda av lackerad stålplåt, godtas i förskolor om yttemperaturen uppgår till högst 60 grader. För bostäder och andra lokalar finns det ingen övre gräns för tillåten yttemperatur i Svensk byggnorm. Det innebär att endast de krav som gäller för s.k. S-märkning är bestämmande för elradiatorer. Detta har medfört att radiatorer vilkas yttemperatur kan uppgå till 145-150 grader kan godtas. Jag kan som jämförelse nämna att den brännskada som Stina Andersson åberopar i sin fråga uppkom vid en yttemperatur på ca 105 grader. Planverket har i skrivelse den 24 oktober 1977 till regeringen hemställt om bemyndigande att utfärda bestämmelser i Svensk byggnorm, som innebär att 90 grader blir den högsta yttemperatur som godtas på elradiatorer, utförda av lackerad stålplåt. Någon ändring av kravet för förskolor är inte avsedd. Planverkets förslag remitteras i dagarna till berörda myndigheter. Jag är angelägen om att frågan behandlas skyndsamt och har därför satt så kort remisstid som till den 30 januari 1978. Därefter avser jag att förelägga regeringen förslag i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern Elvy Olsson för svaret på min fråga. Egentligen är det kanske inte så mycket mer att tillägga. Vi vet alla att olyckor kan inträffa av olika anledningar. I detta fall tycker jag inte att man kan skylla på den mänskliga faktorn. Dessa s.k. direktverkande 39 elektriska element, som det här är fråga om, lär hålla en temperatur på upp till 150 grader, vilket inte kan anses normalt, i all synnerhet om det finns små barn i omgivningen. Man kan inte räkna med att barn skall ta hänsyn på samma sätt som vuxna. För en förälder är det omöjligt att varenda sekund hålla ögonen på sina telningar, och barn måste ju få röra på sig. Den olycka som i detta fall drabbade lille Mikael borde inte ha hänt. Trots att så lång tid har förflutit sedan olyckan inträffade, kommer han fortfarande ihåg den här brännskadan. Den har satt sina spår hos honom. En olycka kan hända så lätt. I det här fallet hade Mikael badat, och pappan skulle just torka honom, då en kastrull kokade över i köket. Pappan rusade ut, och Mikael tappade balansen och föll mot elementet, som saknade skydd. Elradiatorn var så het att ryggen brändes fast, och när pappan slet bort pojken efter ett par sekunder hade huden fastnat i elementet. Mikael fick 20-procentiga brännskador på ryggen och måste ligga nio dagar på sjukhus. Herr talman! Med anledning av bostadsministerns svar utgår jag från att jag kan vara hoppfull för framtiden. Bostadsministern nämnde dock att planverket i skrivelse till regeringen hemställt om bemyndigande att utfärda bestämmelser i Svensk byggnorm söm innebär, att 90 grader är den högsta temperatur som godtas för elradiatorer utförda av lackerad stålplåt. För min del tycker jag nog att 90 grader är i högsta laget. Jag skulle vilja ställa en följdfråga till bostadsministern: Har bostadsministern möjligen för avsikt att helt förbjuda sådana elradiatorer?
Herr talman! Jag är naturligtvis lika upprörd som Stina Andersson är över att fall som dessa kan inträffa, och det är därför som jag också så snabbt som möjligt vill ändra den högsta tillåtna yttemperaturen. Stina Andersson utvidgar emellertid frågan högst väsentligt när hon tar upp spörsmålet om det över huvud taget skall vara tillåtet att använda elradiatorer. Jag har vid andra tillfällen sagt att de av andra skäl kan vara lämpligt att begränsa användningen av elradiatorer i framtiden. Jag vill i dag inte göra något ytterligare uttalande om detta.
Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för det kompletterande svaret. Jag hoppas faktiskt på en positiv lösning av denna fråga.

stedts den 27 oktober anmälda fråga, 1977 77 års riksmöte. Riksdagen uttalade därvid att frågan bör tas upp i kommande budgetsammanhang. Olika utvägar att lösa det här aktualiserade problemet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att nu göra några uttalanden om vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det som jag tog upp i denna fråga är onekligen ett exempel på hur staten kan lägga krokben för sig själv. Med den ena handen ger man bidrag för att angelägna upprustningsåtgärder skall kunna komma till stånd i en samlingslokal. Med den andra inför man kreditrestriktioner som är utformade på ett sådant sätt att dessa åtgärder ändå inte kan komma till stånd, eftersom de inte kan finansieras under byggnadstiden. Det är naturligtvis en helt orimlig ordning. I bostadsministerns svar sägs att man håller på att pröva olika vägar för att se om man kan råda bot på detta problem. Jag tolkar beskedet så, att bostadsministern delar min uppfattning att det är orimligt att man inte skall kunna genomföra upprustningsåtgärder, för vilka man har fått bidrag, och att bostadsministern också är inställd på att se till att dessa hinder undanröjs.
Herr talman! Jag håller med Pär Granstedt om att det är otillfredsställande och att det inte kan få vara på det här sättet. Jag är helt inställd på att denna fråga måste lösas, men jag kan inte i dag säga vilken väg vi skall välja.

Herr talman! Varje år skadas betydligt mer än 100 000 människor i arbetslivet. Mer än 300 dödsfall inträffar och mer än 2000 människor invalidiseras. Visserligen har antalet svåra yrkesskador visat en minskande tendens, men siffrorna är fortfarande skrämmande höga. Av dem som är sjukskrivna uppger många trötthet, stress, nervositet, magont och liknande som orsak. Allt detta är problem som i hög grad hänger ihop med arbetsmiljön och med hur man trivs i jobbet. När Landsorganisationen 1969 frågade medlemmarna om den fysiska arbetsmiljön, svarade 80 96 att de upplevde risker för ohälsa, och 40 96 ansåg att risken var stor. Det här är några exempel på vad det i praktiken handlar om: År 1974 rapporterades att över 6 000 arbetare halkade och slog sig på jobbet, 73 så illa att de blev invalider. olyckor och tillbud med truckar. Antalet i dag kan, om utvecklingen — Nr 28 har fortsatt i samma takt, vara uppe i 6 000. Av de vårdanställda i Stockholm har 65 96 besvär med värk och trötthet i ryggen under arbetet. Det gäller även dem som är under 25 år och har varit anställda mindre än två år. Arbetsmiljölag, De kemiska hälsoriskerna tilldrar sig allt större uppmärksamhet. Enligt = m.m. LO-enkäten om kemiska hälsorisker anser sig 54 96 av medlemmarna vara utsatta för luftföroreningar. LO:s arbetsgrupp beräknar att 20 000 LO-medlemmar är utsatta för stendamm i riskabla mängder på arbetsplatser där kontrollen är otillfredsställande. Motsvarande siffror var för bly 6 000, för trikloretylen 2 500 och för epoxiprodukter 46 500. I den enkät om lösningsmedel som Metall nyligen publicerade framgick att man på hälften av arbetsplatserna hade besvär med irritation i ögon, näsa och svalg. På 42 26 av arbetsplatserna hade man haft besvär med huvudvärk, yrsel och illamående, och på 19 26 med berusning och omtöckning. Även hudbesvär, andningssvårigheter, magproblem, stickningar och domningar rapporterades. Självfallet är det inte bara kroppsarbetare som drabbas av risker i arbetsmiljön. Även inom TCO och SACO/SR har man på senare år alltmer börjat undersöka dessa frågor. I TCO-rapporterna ”Tjänstemännens arbetsmiljöer” och ”Tjänstemän i tvärsnitt” uppges att en tredjedel av tjänstemännen utsätts för buller på sin arbetsplats. Tunga lyft och olycksfallsrisker är särskilt vanliga i vissa grupper, såsom maskinbefäl, sjukvårdspersonal, officerare och tulltjänstemän. 20 926 av tjänstemännen känner oro för hälsorisker i arbetet, för maskinbefäl är siffran nära 60 96, för poliser och sjuksköterskor omkring 40 96. De psykiska påfrestningarna i arbetet spelar en stor roll i tjänstemännens undersökningar. 47 26 av TCO-medlemmarna anser att de har psykiskt ansträngande jobb. Särskilt utsatta grupper är lärare och poliser. Det här var bara några axplock ur de många undersökningar som gjorts på senare år om problemen på de svenska arbetsplatserna. Alla dessa siffror står sig kanske inte vid en vetenskaplig granskning. Men de visar ändå tillsammans en skrämmande tydlig bild. Kampen för bättre arbetsmiljö har bara börjat. Stora förbättringar har skett i takt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Många slitsamma jobb har försvunnit. Omoderna, smutsiga och farliga arbetsplatser har ersatts av moderna, som är renare och säkrare. Men utvecklingen har också inneburit nya risker. En mängd kemiska ämnen har förts in i arbetslivet. Om vissa av dessa vet vi nu, att de har smygande skadeverkningar, som uppträder först efter flera år, kanske årtionden. I andra fall är vi ännu osäkra om effekterna. Automatisering och rationalisering har varit en förutsättning för det svenska välståndet. Men dessa företeelser har också lett till ett ökat tempo i arbetslivet med stress som följd. Och många arbeten är så hårt styrda och så enformiga att de hindrar individens utveckling. Skiftarbete och 59 oregelbundna arbetstider utsätter människor för stora påfrestningar, både fysiskt och psykiskt. De här nya tendenserna, de kemiska riskerna och de psykiska och sociala faktorerna, står i centrum för uppmärksamheten när man nu diskuterar arbetsmiljön. Det är naturligt, och det förslag till arbetsmiljölag som vi i dag behandlar har i hög grad präglats av den diskussionen. Men jag vill ändå stryka under, att de gamla välkända riskerna — olycksfall, tunga lyft, buller, förslitning — fortfarande är långt ifrån bemästrade. Det visar bl.a. de undersökningar från LO-området som jag nyss gav exempel från. Intresset för det nya får inte leda till att kampen mot de traditionella arbetsskadorna mattas av. Regeringens förslag till arbetsmiljölag är ett viktigt steg i den fortlöpande reformeringen av det svenska arbetslivet som har pågått under 1970-talet — i huvudsak under bred enighet. De anställda har fått representation i företagens styrelser, anställningstryggheten har skyddats, de fackliga förtroendemännens ställning har stärkts och medbestämmandelagen har införts. I år har riksdagen antagit en ny semesterlag. Lagen om fackliga förtroendemän är under omarbetning. Stora ansträngningar görs för att bereda nya grupper tillträde till arbetsmarknaden och för att hjälpa människor med handikapp att få eller att få behålla ett arbete. Grunden för dagens reform lades genom 1973 års beslut om ändringar i arbetarskyddslagen — som framför allt innebar att skyddsombuden fick en starkare ställning — och genom den utbyggnad av arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens resurser som har skett under senare år. Vi har anledning att i dag rikta ett tack till arbetsmiljöutredningen som har förberett dessa viktiga beslut. Jag vill också gärna säga, att den nya regeringens politik på arbetsmiljöns område i långa stycken innebär att vi fullföljer de linjer som har dragits upp av min föregångare Ingemund Bengtsson. Grunden för det svenska arbetarskyddet har varit samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den linjen fullföljs i arbetsmiljölagen. Det har varit naturligt att också söka nå en bred politisk samling om den nya lagen. Jag är glad över att detta har lyckats, genom att socialutskottet nu enhälligt tillstyrker regeringens lagförslag utan ändringar. De uttalanden som utskottet gör om lagstiftningens innebörd och tillämpning är värdefulla kompletteringar till de motiveringar som finns i propositionen. Jag kan helt ansluta mig till vad utskottet anför. Genom den höga grad av enighet som har uppnåtts vid riksdagsbehandlingen bör förutsättningarna vara goda för att arbetsmiljölagen snabbt skall börja fungera ute på arbetsplatserna. Det har enligt min mening ett stort värde om arbetsmarknadspolitiken och den lagstiftning som rör arbetslivet kan utformas så att den får en bred anslutning såväl av de politiska partierna som av arbetsmarknadens parter. Vi kommer även för framtiden att arbeta med den utgångspunkten. Denna lag bygger på principen att kostnaderna för arbetsmiljön skall tas ur produktionen. Arbetsgivaren får ett huvudansvar för att vidta de = Nr 28 åtgärder som behövs för att förebygga att de anställda utsätts för ohälsa Onsdagen den eller olycksfall. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande från såväl fysiska 16 november 1977 som psykiska utgångspunkter. Arbetet skall anpassas efter människans förutsättningar och ordnas så att var och en får vara med och påverka = Arbetsmiljölag, sin arbetssituation.

Herr talman! Vi kan i dag glädjas åt att frågan om en bättre arbetsmiljö inte bara är ett diskussionsämne utan något av en levande realitet. När man på 1950 och 1960-talen diskuterade arbetsmiljöfrågor och ställde större krav på lagstiftningsåtgärder var det många som ställde sig frågande: Vad är det för nymodigheter man vill införa? Arbetsmiljödebatten har öppnat ögonen på oss alla. Inte minst de väldokumenterade framställningarna från LO och dess medlemsförbund har verksamt bidragit till att vi nu på allvar gripit oss verket an att skapa en bättre arbetsmiljö genom lagstiftning, genom förbättrad information och genom effektiviserat yrkesinspektionsarbete. Men låt oss gärna erkänna det: Arbetet har inte bedrivits så fort som 63 man borde. Hinder har lagts i dess väg. Motstånd har mött. Kampen om en förbättrad arbetsmiljö har inte alltid rönt den respekt som den förtjänar. Ibland har det rört sig om oförstånd. Ibland måste man använda andra och hårdare ord om motståndet: ovilja, de obotfärdigas förhinder, okunnighet, bristande intresse att ta itu med dessa allvarliga frågor. Många människor i vårt land har lidit svårt av att deras arbetsmiljö varit undermålig. Många har avlidit på grund av att de handskats med cancerframkallande ämnen. De kemiska produkterna har inte varit så ofarliga som påståtts. Den moderna industrialismen har skördat många offer på grund av att man inte känt till verkningarna av de preparat man använt. Detta är inget försök att dramatisera eller tillspetsa den debatt som vi nu för med anledning av den nya arbetsmiljölagen. Det är bara ett enkelt konstaterande när jag slår fast: Många svenska arbetare har gått en för tidig död till mötes genom att vi haft dålig arbetsmiljö, dåliga säkerhetsanordningar och dålig kontroll av de kemiska produkterna. Under den socialdemokratiska regeringens tid började ett viktigt nydaningsarbete i fråga om arbetsmiljön. Utredningar tillsattes och lämnade från sig betänkanden. Dessa omsattes i lagförslag som inneburit en betydande förbättring av förhållandena. Vi har under 1970-talet fått viktiga reformförslag genomförda. Vi har fått en ny arbetarskyddslagstiftning 1973, lagen om anställningsskydd 1974, lagen om facklig förtroendemans ställning också 1974 och medbestämmandelagen 1976 — viktiga milstolpar på vägen att skapa bättre förhållanden på arbetsplatserna och ge de anställda inflytande över sin egen arbetsplats och arbetssituation. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet på en förbättrad arbetsmiljö. Den av den socialdemokratiska regeringen tillsatta arbetsmiljöutredningen lämnade 1976 sitt förslag. Tyvärr fick inte detta sin slutliga utformning av en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister utan av en borgerlig. I rättvisans namn skall dock här sägas att även om inte Per Ahlmark nått ända fram — som det numera klassiska uttrycket för regeringens mer eller mindre omöjliga kompromisser är i folkmun — så är den här propositionen ett gott hantverk. Jag önskar Per Ahlmark lycka till med det arbetsresultat han uppnått! Att den borgerliga majoriteten vid utskottsarbetet har kunnat göra ytterligare eftergifter och tillmötesgå den socialdemokratiska partimotionen på åtskilliga betydelsefulla punkter betecknar jag som värdefullt. Sådana uppgörelser hör till sällsyntheterna i dagens parlamentariska liv i vårt land och därför uttalar jag min tillfredsställelse över de resultat man nått fram till. Det betyder emellertid inte att vi nu slår oss till ro med de framgångar som nåtts. Dagligen nås vi av rapporter om otillfredsställande arbetsmiljöer, om giftskandaler, om besprutningsskador. Vi nås av rapporter om män och kvinnor som arbetar under svåra förhållanden inom skilda yrken, där tjänstemannayrkena — även om de saknar direkt livshotande miljöer — inte heller alltid har en god arbetsmiljö. Detta måste uppfordra oss politiker till ytterligare insatser på detta område. Det betyder att det lagförslag som vi i dag skall anta och som är en ramlag, som förutsätter konkreta föreskrifter av arbetarskyddsstyrelsen och ett samspel mellan arbetsmarknadens parter, innebär ett stort steg framåt. Men det är bara ett steg. Vi måste ständigt vara beredda att gå vidare i det viktiga arbetet på att åstadkomma en värdig och god arbetsmiljö. Jag hoppas att vi i det arbetet skall ha Per Ahlmark med oss. Även om han vid det tillfället inte längre skulle vara arbetsmarknadsminister. Herr talman! Jag har med dessa ord velat ange några synpunkter på den nya arbetsmiljölagstiftningen, där vi ständigt måste leta fram våra positioner och krav. Nya produkter som skapas och konstrueras måste ständigt hållas under uppsikt. Vi har lärt oss så pass mycket på detta område under de senaste åren att vi inser att ingenting här kan överlämnas åt slumpen. Här måste man ständigt vara beredd att förbättra lagstiftningen och pröva de föreskrifter som utfärdas till skydd för de i arbetslivet verksamma. Det sker genom fackliga insatser. Det sker genom arbetarskyddsstyrelsens åtgärder. Det sker genom skyddsombudens och yrkesinspektionens påpekanden. Alla måste här veta sin uppgift att göra arbetslivet drägligare och säkrare och förhindra olika slag av olyckor. Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå in på någon mera detaljerad skildring av det arbete som utskottet gjort — det kommer andra företrädare för utskottet att göra — men jag vill bara peka på några områden där den socialdemokratiska partimotionen haft en avgörande betydelse för utskottets ställningstagande. Det betyder att de borgerliga partierna accepterat helt eller delvis de tankegångar som låg bakom den socialdemokratiska motionen, bakom vilken också fackliga företrädare inom LO och TCO ställt sig. Det gäller bl.a. utredningskravet om att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen sammanförs till en lag. Det gäller frågan om företagshälsovårdens utbyggnad, så att alla skall få tillgång till företagshälsovård. Det gäller reglerna för gränsvärden och andra föreskrifter om arbetsmiljöns utformning. Det gäller frågan om att alla oavsett kön skall kunna utföra alla arbetsuppgifter samt gravida kvinnors rätt till tillfällig förändring i sina arbetsförhållanden. Det gäller kravet på att myndighet skall underrätta skyddsombud eller facklig organisation när en arbetsgivare gör ansökan eller anmälan i miljöskyddsärende. Det gäller frågan om produktkontrollnämndens ställning, varom utredning begärs. Och det gäller också frågor om information och utbildning, där utskottet tillmötesgått våra krav på att skyddsombuden jämställs med fackliga företrädare enligt förtroendemannalagen från årsskiftet 1977-1978. Jag ser i dessa och andra frågors behandling ett bevis på att utskottet sökt sig fram till en gemensam ståndpunkt, och jag kan som ordförande i utskottet bara säga att strävandena att nå enighet har lyckats, vilket det finns anledning att notera med stor tillfredsställelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ett otal gifter och kemikalier förgiftar våra arbetsplatser. Metalls rapport om lösningsmedel visar vilka allvarliga brister som finns på arbetsplatserna. Asbestlarm kommer fortfarande med jämna mellanrum. Cancerrisken är överhängande på arbetsplatserna. Antalet utslagna bara ökar. Allt fler sorteras ut på grund av allt hårdare krav på arbetsplatserna. Sjukskrivningarna ökar. Arbetsmiljön är alltså allt annat än bra. Dessutom sker förändringarna på arbetsplatserna mycket snabbt. Nya produkter, nya arbetsmetoder, maskiner och nya arbetsorganisationer skapar nya arbetsmiljöproblem. Det som väntar oss i en framtid på arbetsplatserna och de brister som finns redan nu måste bekämpas med kraftfulla åtgärder. Till dagens debatt föreligger ett förslag där de borgerliga partierna och socialdemokraterna är överens. Innebär det nu att den nya lagen är tillräcklig för att förbättra arbetsmiljön eller har de borgerliga och socialdemokraterna gemensamt hamnat på samma sida — dvs. på den sida som egentligen kännetecknas av arbetsköparnas grundsyn på arbetsmiljön? Det förefaller mig som om det senare är fallet. Mitt politiska bevis på det är att hela borgerligheten har ställt upp bakom det här arbetsmiljöförslaget. Därför kommer också dagens debatt att visa att det endast är vänsterpartiet kommunisterna som har ett förslag som gör det möjligt att på ett avgörande sätt förbättra arbetsmiljön i sin helhet. Den nya arbetsmiljölagen innehåller emellertid några positiva delar. Dit hör t.ex. målsättningarna för arbetsmiljölagen. Men samtidigt innehåller lagförslaget den negativa delen att det inte finns tillräckliga medel för att förverkliga dessa målsättningar. Det är endast en ramlag, som skall förverkligas av en arbetarskyddsstyrelse som till utgångspunkt har samarbete — samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Varför är då ramlagen dålig — utöver detta? För att finna svar på den frågan måste man titta litet på vad som har hänt på arbetsmarknaden under årtiondenas lopp. Under 1950 och 1960-talen genomgick arbetslivet en omfattande teknisk förändring, och kapitalismens ständiga jakt efter högsta möjliga vinster krävde ökade kapitalinsatser i fasta anläggningar, byggnader, maskiner och liknande. Gör man sådana investeringar kan man ta ut mer av varje enskild lönearbetare. Detta är ett livsvillkor för kapitalismen, eftersom lönearbetarna är de enda som skapar nya värden i samhället. En omfattande effektivisering av arbetsprocessen är därför nödvändig för att upprätthålla och öka lönsamheten för insatt kapital. Resultatet av denna utveckling är att stora arbetsplatser ökar i antal liksom skiftarbete och andra former av obekväm arbetstid. Effektivare prestationslönesystem, premier, meritoch arbetsvärdering har införts i en ökande takt.

Det här systemet har redan gett till resultat att nya hälsorisker bara uppdagas. Samarbete mellan parterna kan inte lösa arbetsmiljöfrågorna. Sedan kan lagstiftningens fina målsättningar vara hur fina som helst. De får i den här lagstiftningen bara formen av en vacker förpackning som döljer tomhet. Vänsterpartiet kommunisterna kräver därför i en motion, nr 1676, en arbetsmiljölag som skall förbättra arbetsmiljön för alla arbetare. Gifter och kemikalier skall bekämpas effektivt genom ett strikt tillämpande av den omvända bevisföringen, dvs. tillverkare skall bevisa en produkts ofarlighet innan den får användas, de hygieniska gränsvärdena skall sättas på en sådan nivå att de effektivt förebygger skador, och arbetshets och utslagning måste omedelbart minskas. För att vi skall uppnå detta måste de anställdas organisationer — lokalt och centralt — få ett avgörande inflytande. De behöver konkreta maktbefogenheter att kunna stoppa alla farliga arbeten, stoppa arbeten som driver fram utslagningar och psykiska skador. Det grundläggande för lagstiftningen måste vara att ge arbetarna makt mot den makt — alltså arbetsköparna — som i dag bestämmer. Denna grundlinje avvisas av utskottet. Men inte nog med detta. Utskottet har deklarerat att vänsterpartiet kommunisternas förslag inte är förenliga med vårt demokratiska och ekonomiska system.

ä När nu socialutskottet gör detta referat måste man anse att vpk:s förslag till arbetsmiljölag icke var förenliga med demokratin. Tänk nu efter, herrar och damer utskottsledamöter: Har ni inte nu hamnat i galen tunna? Eller erkänner ni att vårt samhällssystem inte tål att fackföreningarna får någon makt? Tål inte vårt ekonomiska system fackliga maktbefogenheter, är det inte heller demokratiskt. Förslaget att skyddsombuden skall få avbryta hälsofarligt arbete och att endast facket skall få upphäva denna stoppning av arbetet är alltså enligt utskottet inte förenligt med vårt demokratiska och ekonomiska system. Detsamma gäller förslaget att skyddsombud skall kunna avbryta ensamarbete, att lokal facklig organisation skall ha vetorätt i arbetsmiljöfrågor som arbetstakt, rationaliseringar, avskedanden, m.m., att arbetsmiljön skall vara en förhandlingsfråga mellan parterna där strejk kan vidtas. Alla dessa förslag skulle enligt vad jag kan utläsa av utskottets betänkande icke vara förenliga med vårt demokratiska och ekonomiska system! Men samma utskott tillåter nuvarande förhållanden: att arbetsköpare kan rationalisera, öka arbetstakten, införa gifter och kemikalier i arbetslivet, lägga ned företag, vägra investeringspengar till arbetsmiljö m.m. När vi föreslår en motvikt till denna kapitalmakt i samhället är det enligt utskottet inte förenligt med vårt demokratiska och ekonomiska system! Jag kan hålla med er i ett avseende, nämligen att facklig makt kanske inte är förenlig med vårt ekonomiska system —- men det är definitivt förenligt med demokratin. Facklig makt är inte förenlig med det kapitalistiska ekonomiska systemet, men blanda inte in demokrati! Hur har socialdemokraterna i utskottet kunnat godkänna en sådan skrivning? Det är i högsta grad förvånande. LO hart.ex. krävt vetorätt för arbetarna i en mängd frågor i olika sammanhang. Skrivningen i inrikesutskottets betänkande 1976 utmanade löjet då och gör det även nu. Det är inte ett inslag i en seriös debatt. De förbättringar i arbetsmiljön som drivits fram har tillkommit genom en facklig kamp på arbetsplatserna. Förändringen av arbetsmiljön kommer även i fortsättningen att vara ett resultat av denna kamp. Men det är beklagligt att den har så litet stöd i lagstiftningen. Det är bara att beklaga att det skall saknas rejäla maktbefogenheter för den kamp som förs på arbetsplatserna mot oresonliga arbetsköpare.

Utskottet avvisar i stort sett alla dessa krav. En förhandsprövning kan Nr 28 knappast vara sakligt motiverad, det skulle förutsätta enorma resurser, det skall bli en ny gränsvärdeslista med fler ämnen — detta är några av avslagsargumenten. Men vad som verkligen upprör mig är att utskottet inte kan visa på några nämnvärda framsteg. Vi vet att den nya gräns = Arbetsmiljölag, värdeslistan har försenats ett år av arbetsköparna. Hade det varit någon m.m. ny linje i lagen kunde utskottet på ett seriöst sätt ha sakprövat våra förslag. Men det stämmer väl överens med vad jag tidigare sagt: Målsättningarna är vackra — medlen och viljan att genomföra målsättningarna saknas. Allt detta kommer att drabba arbetarna. Det tydligaste exemplet är asbesten. Det finns en mängd anvisningar i ämnet men inget förbud mot import. I stället uppdagas den ena asbestskandalen efter den andra — asbest under annat namn m.m. Det finns ju ingen rimlig anledning att tillåta import av asbest, det kan bara vara en eftergift för de företag i landet som använder asbest. Det är välbekant att det var ledande företag i asbestbranschen som under flera år förhindrade asbestanvisningarna, därför att de ansåg att just deras asbest var ofarlig, trots att experter och andra klart kunde bevisa att den var farlig. Just asbestexemplet och företagens agerande ger i ett nötskal problematiken. Företagen behöver produkten och andra ämnen för att göra vinster. Andra produkter skapar problem för företagarna. De är emellertid inte olösbara. Lagstiftningens tillämpare måste bestämma sig: Skall man tillfredsställa företagens krav eller arbetarnas krav på en rimlig arbetsmiljö? En fråga kan vara på sin plats till dem som ställer sig bakom lagen: Hur många skall tillåtas dö, invalidiseras eller drabbas av ohälsa på grund av att farliga ämnen finns på arbetsplatserna och på grund av att man gör eftergifter för vinstintressena och inte har en effektiv lagstiftning? Den verkligt stora bristen i förslaget till arbetsmiljölag är de s.k. psykosociala frågorna, de frågor som berör den alltmer ökande arbetstakten, utslagningen och utsorteringen från arbetslivet. Med utslagning menas den process varigenom en allt större del av den vuxna arbetsföra befolkningen slås ut ur arbetslivet. Utslagningen kan ta sig olika former. En del av de utslagna hänvisas till andra delar av arbetsmarknaden eller till skyddad sysselsättning, andra hänvisas till olika former av utbildning. Den största gruppen blir långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Ett relativt litet antal människor registreras officiellt som arbetslösa. Parallellt med utslagningen förekommer en avstötning, som yttrar sig i att stora grupper ungdomar över huvud taget inte släpps in i arbetslivet. Det gäller framför allt ungdomar med dåliga skolbetyg eller sociala problem. Om man så vill kan man tala om att utslagningsprocessen börjar redan under uppväxtåren och skoltiden. Utslagningen är ett socialt fenomen och egentligen ett uttryck för kapitalismens oförmåga att bereda en allt större del av befolkningen ett 69 meningsfullt arbete. Trots detta handläggs en mycket stor del av utslagningsproblematiken inom sjukvården och betraktas som ett medicinskt fenomen. Det finns flera orsaker till detta. De stressreaktioner som orsakas av arbetsmiljön yttrar sig i form av sjukdomssymtom som leder till läkarkontakt. Inom sjukvården finns i sin tur en tendens att leta efter individuella orsaker till sjukdomssymtom. Man behandlar ofta patienten fristående från hans sociala bakgrund. Man behandlar vad som är reaktionen på en dålig arbetsmiljö men inte miljön som sådan. Inriktningen på symtombehandling gör ofta ont värre. Patienten får lugnande mediciner eller tabletter mot sin magkatarr. Medicinerna gör det något lättare att uthärda en dålig arbetsmiljö — men samtidigt fortsätter förslitningen, och patienten blir kanske dessutom beroende av sina mediciner. Konsumtionen av lugnande mediciner och sömnmedel är enorm — ca 300 milj. tabletter per år. Konsumtionen av värktabletter och tabletter mot magbesvär, högt blodtryck och liknande är ännu högre. Den dåliga arbetsmiljön blir i sanning en källa till profiter för läkemedelsindustrin. Sjukskrivning på grund av utslagning rymmer den fördelen att inkomstbortfallet blir relativt måttligt. En förtidspension ger en visserligen knapp men dock stadigvarande ekonomisk trygghet. Samtidigt innebär emellertid sjukskrivning och förtidspensionering att den utslagne isoleras från sina arbetskamrater, passiveras politiskt och fackligt samt ofta får svårt att hitta en meningsfull sysselsättning. De egentliga orsakerna till utslagningen döljs, och intresset koncentreras i stället på den egna kroppen och sjukdomssymtomen. Nu föreslås en lagstiftning som helt utelämnar det övergripande arbetsmiljöproblemet, nämligen den ökade arbetstakten och utslagningen. Det hänvisas till medbestämmandelagen. Denna lag ger inte fackföreningen något direkt stöd för att förhindra omänskliga arbetsförhållanden. Orsaken till arbetshets och utslagning ligger i produktionens och arbetslivets organisation. Över denna bestämmer arbetsköparna enväldigt genom sitt ägande av produktionsmedlen. Mot denna arbetsköparmakt kan arbetarna mobilisera sin egen kraft — kamp mot arbetsköparna och kamp för arbetarnas rättigheter. Arbetsmiljölagstiftningen överlämnar de övergripande arbetsmiljöfrågorna till en annan lagstiftning - medbestämmandelagen — som har som utgångspunkt att man skall förhandla om medbestämmandeavtal på ett sätt som sannolikt inte leder till några bra resultat. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att de lokala fackföreningarna för att förhindra utslagning och arbetshets skall tillerkännas vetorätt mot arbetsköparnas produktionsuppläggningar och rationaliseringar som ökar utsvettningen. Vpk föreslår dessutom vetorätt mot tidmätningsoch analysmetoder som tjänar samma syfte. Detta förslag avvisas av utskottet. Utskottet och andra ansvariga får nu sitta på parkett och iaktta ökade utslagningar och utsorteringar. De får se på när arbetsköparna driver arbetsintensiteten i höjden. Frågan = Nr 28 är när de ansvariga lagstiftarna skall upptäcka arbetsmiljöns allvarligaste Onsdagen den problem och göra någonting åt detta. 16 november 1977 En del i utslagningsprocessen är skiftarbetet och nattarbetet. Detta måste, som vpk föreslagit, starkt begränsas och tillåtas endast när pro — Arbetsmiljölag, duktionstekniska skäl och samhällsskäl föreligger och vid nödfallsarbe = m.m. ten. Med enbart ett positivt uttalande från utskottet om en restriktiv tillämpning av nattarbete och skiftarbete kommer inte den nu föreslagna lagstiftningen att nämnvärt förbättra situationen. Skall det bli någon förbättring av arbetsmiljön krävs det kraftfulla åtgärder på arbetsplatserna. Skyddsombuden och skyddskommittéerna måste bli effektiva verktyg för detta mål. Vi föreslår att skyddsombuden skall kunna stoppa alla arbeten som de anser vara hälsofarliga. I det nu föreliggande förslaget har denna stoppningsrätt utvidgats jämfört med tidigare regler, men effekten härav blir naggad i kanten när yrkesinspektionen har rätt att upphäva stoppet. Med en så här vag lagstiftning kommer yrkesinspektionen att upphäva många stopp när det blir konflikt. Därför har vpk krävt att det enbart skall vara den lokala fackliga organisationen som skall kunna pröva om ett stoppningsbeslut skall upphävas eller inte. Denna maktbefogenhet för skyddsombuden och den lokala fackföreningen anser vi skall vara utgångspunkten även i det lokala skyddsarbetet. Det måste ske regelrätta förhandlingar genom vilka strejkförbudet upphävs när det gäller arbetsmiljöfrågor. Vi i vpk anser också att arbetarskyddsstyrelsen inte kan vara ett forum för samverkan mellan partsåsikter. Därför borde arbetarrepresentanterna i arbetarskyddsstyrelsen ha vetorätt i avgörande frågor som berör arbetarnas väl och ve. SAF, LO och PTK slöt 1976 ett avtal om företagshälsovården som innebär en väsentlig förstärkning av de anställdas inflytande över företagshälsovården. Men ekonomiskt är denna fortfarande beroende av och underställd företagsledningen. Detta förhållande är ägnat att bibehålla det utbredda tvivlet på företagshälsovårdens opartiskhet, och det innebär privatkapitalets fortsatta kontroll över en viktig hälsosektor, vilket strider mot principen om samhällets ansvar för hälsooch sjukvården. Varje tendens till ökad privatisering av sjukvården innebär ett hot mot dess integritet och tillgänglighet för de utslagna, minst bemedlade och mest sjukdomsdrabbade. Det som inte kunde uppnås avtalsvägen bör det nu lagstiftas om. Lämpligen ändras direktiven till utredningen om företagshälsovård och yrkesmedicinsk verksamhet, så att utredningen får i uppdrag att lägga fram ett lagförslag som innebär att företagshälsovården frikopplas från arbetsköparmakt och i stället överförs till organ, där de arbetande har majoritet och bestämmer om de ekonomiska resurserna, samt samordnas med landstingens övriga hälsooch sjukvård. Vi upprepar vårt krav att målsättningen bör vara att alla anställda skall omfattas av företagshälsovård 1985 och att utbildningsresurserna 71 för de olika personalkategorierna inom företagshälsovården dimensioneras därefter. Med ett förtydligande till direktiven för utredningen om företagshälsovård och yrkesmedicinsk verksamhet kan detta i dag med lätthet inkluderas i de tidigare direktiven. Obligatorisk företagshälsovård bör skrivas in som målsättning i arbetsmiljölagen. I vår motion 1976/77:1676 har vi ett yrkande om att arbetsmiljölagen i fredstid skall gälla inom hela försvaret utan inskränkningar, att inga inskränkningar i skyddsombudets rättigheter får förekomma inom försvaret och att de värnpliktiga skyddsassistenterna får skyddsombuds status. Vi har delat ut ett lagyrkande som överensstämmer med detta krav. Förslaget till arbetsmiljölag kommer nu att drivas igenom i ett läge där kapitalismen och därmed Sverige är i kris. Inflation och hot om arbetslöshet kännetecknar arbetsmarknaden. Krisen utnyttjas av företagsägarna — kapitalisterna — till att flytta fram sina positioner. Arbetsmiljöinvesteringar skjuts på framtiden. Inga pengar beviljas. Kraven på rationaliseringar ökar. Kraven på ökad produktivitet och effektivitet innebär ökad press på de arbetande. Samtidigt bedrivs en hård lönenedpressningslinje av arbetsköparna, vilket gör att många arbetare av ekonomiska skäl tvingas till hårdare arbete. Den föreslagna arbetsmiljölagen kan inte hindra denna arbetsmiljöförsämring. Samma politiker som driver igenom lagen är ju också välvilligt inställda till och skyndar på den utveckling som kapitalet nu är inne på: strukturomvandlingar, rationaliseringar i alla former, ökad produktivitet m.m. Man ger också ekonomiska stimulanser i massor för att skynda på den utvecklingen. Det här är ingen svartmålning av läget, utan en ganska realistisk bild av vad som pågår på svensk arbetsmarknad just nu. Särskilt hårt kommer de som befinner sig i utsatta branscher och de handikappade att få det. De får av produktivitetsskäl och effektivitetsskäl allt mindre plats i arbetslivet. Kvinnorna blir också drabbade. De kommer kanske i MBL-förhandlingar att på sedvanligt sätt dribblas bort. De särskilda rättigheter som kvinnorna måste ha för att få en jämställd plats i arbetslivet kommer att låta vänta på sig. Redan en liten sådan rättighet — att få amma på betald arbetstid, som Eivor Marklund har föreslagit i motion 899 — avvisas av utskottet, som hänvisar till att frågan får lösas via föräldraförsäkringen. Vi yrkar på att det i arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser skall ingå att kvinnor som tvingas amma sina barn på arbetet skall ha betalt och därmed inte få något avdrag på lönen. Jag konstaterar till slut att även om lagen visar på vissa framsteg, så är den fortfarande en lag för klassamarbete. Motsättningen mellan kapital och arbete i arbetslivet försöker man dölja. Därmed kommer inte heller lagen att förhindra en ökad utslagning och utstötning från arbetslivet. Och vilka skall ta hand om de utslagna i framtiden? Är det skattebetalarna som skall betala arbetsköparnas rovdrift på människor? Farliga ämnen skall inte i någon större utsträckning förhandsgranskas. Följden blir att människor nu liksom tidigare skall vara försökskaniner. Miljöavslöjanden om cancer och ohälsa kommer att bli lika vanliga i framtiden. Eftergifterna åt arbetsköparna blir som tidigare. Något importförbud på asbest kan inte tänkas. Man frågar sig: Varför? Finns det något rimligt skäl? Maktbefogenheter till skyddsombud och fackförening är inte förenliga med vårt samhällssystem. Är maktbefogenheter till facket odemokratiska? Vad säger socialdemokraterna, som har skrivit under detta betänkande? På mig verkar det som om socialdemokraterna i denna fråga har satt sig i borgerlighetens knä i ett läge, när det verkligen behövs ett rakt och entydigt alternativ till storfinansens och borgerlighetens offensiv. Vpk:s arbetsmiljökrav har en viktig utgångspunkt: alla arbetare skall skyddas mot skador och ohälsa. Detta går inte om man samtidigt skall tillåta arbetsköparnas rovdrift på arbetskraften. Arbetsmarknadsministern började denna debatt med att beskriva den väldigt dåliga arbetsmiljön, de kemiska riskerna och stressfaktorerna. Men han kunde inte ge besked om hur vi skall lösa problemen. Den frågan står fortfarande obesvarad. Han kunde bara komma fram till att anvisningar skall ges från arbetarskyddsstyrelsen. De anvisningarna har sin utgångspunkt i samarbete, det samarbete som redan råder. Vi ser mycket negativt på lagen i den meningen att den inte kommer att på ett avgörande sätt förbättra den arbetsmiljö som arbetsmarknadsministern beskrev såsom väldigt dålig. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 563, 706, 733, 899, 986, 1118, 1119 och 1309 samt till vpk-motionen 1676, vilken sammanfattar vpk:s arbetsmiljökrav. I sistnämnda motion görs dock undantag för yrkande 22.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

Herr talman! Två företrädare för socialdemokratin har varit uppe i denna debatt. Jag har, eftersom man i utskottet skrivit under ett enhälligt betänkande, ställt några frågor av principiell betydelse. Jag tycker att det skulle vara mycket klargörande att få svar på dessa. Har man för det första helhjärtat godtagit inrikesutskottets skrivning från 1976? Hur är det, Nordberg: Är vetorätt för den lokala fackföreningen odemokratiskt? Det har ju en oerhörd betydelse för fackföreningarnas fortsatta arbetsplatskamp, om det socialdemokratiska partiet är motståndare till en sådan vetorätt och anser den vara odemokratisk. Hur ser man för det andra på möjligheterna att komma till rätta med arbetshetsen och utslagningen med den ramlagstiftning som man nu tillstyrker? Kommer MBL-förhandlingarna att kunna lösa det? Kommer man i nuvarande läge i krisbranscher att kunna förhindra att ökad arbetsintensitet och höjd produktivitet leder till försämringar i arbetsmiljön? Jag tycker i så fall att socialdemokratin, som säger sig företräda arbetarnas intressen i denna situation, skall ge besked om hur detta arbete konkret skall utformas och hur man kommer att göra det, liksom även om hur man ser på de farliga ämnena i arbetslivet. Det är oerhört viktiga frågor, som måste besvaras i ett läge där borgerligheten och storfinansen är på offensiven. Det är i krissituationer ännu angelägnare än annars att man inte knäsätter en politik, som totalt lamslår arbetarnas kamp. Vi måste slå tillbaka denna linje, som i dag är oerhört allvarlig och som om några år kanske kommer att leda till än värre resultat än i dag.

Herr talman! Jag fann i det föregående anförandet en viss undanglidning från den skrivning som socialdemokratin har ställt sig bakom i utskottet. Det kunde inte på något sätt beläggas att vi skulle ha ställt odemokratiska förslag. Ivar Nordberg säger att man måste samverka i en demokrati, och man skjuter därmed över ansvaret för att förverkliga intentionerna på detta område på arbetsgivaren. Men det är väl en ganska dålig åtgärd. I detta förverkligande förhindrar ju i dag arbetsköparna en bättre arbetsmiljö. Se på branschkriserna i dag, som leder till uppskjutna arbetsmiljöinvesteringar och vägran att sänka arbetstakten för att möjliggöra arbetsmiljöförbättringar! I en mängd företag och branscher har man ökad produktivitet som ledstjärna, vilket skapar stressproblem. Vi kan väl inte ge dem det fria spelrummet? Och det fria spelrum de har kräver vi en motmakt mot — men då säger ni att man skall samverka. Vilket resultat når man då? Vill Ivar Nordberg säga att denna samverkan i ramlagstiftningen kommer att lösa problemen? Kommer samverkan på lokalplanet med arbetarskyddsstyrelsen att lösa stressproblemen och frågan om de farliga ämnena i arbetslivet i dag? Var finns garantin för att arbetarna kan sätta stopp någonstans? Jag ser det som oerhört allvarligt när man glider undan i det här läget och säger att fackligt inflytande skall vara t.ex. att suppleanter i yrkesinspektionsnämnden får ökat inflytande. Men de har att rätta sig efter en ramlagstiftning och anvisningar från en arbetarskyddsstyrelse som har som sin ledstjärna att samarbeta och samverka. Nog vet väl Ivar Nordberg att asbestanvisningarna och den hygieniska gränsvärdeslistan har försenats av arbetsköparmakten i det här samhället. Socialdemokratin borde föra arbetarnas talan på ett bättre sätt än genom att skriva ihop sig med borgerligheten.

Herr talman! Under utskottsbehandlingen av förslaget till ny arbetsmiljölag har det gått att uppnå enighet mellan regeringspartierna och den socialdemokratiska oppositionen. Jag vet inte om det är ett så unikt arbetssätt som har antytts här — enligt min uppfattning är det naturligt att man arbetar på det sättet. Jag har aldrig kunnat förstå varför man skall upprätthålla motsättningar när man har ett gemensamt syfte och ligger nära varandra i uppfattning om sakfrågorna. Sveriges riksdag bör självfallet arbeta på det sättet, oberoende av vilka partier som sitter i regeringsställning och vilka partier som är i opposition. Om vi inom socialutskottet har bidragit till att förstärka det inslaget i svensk politik är jag självfallet glad att ha medverkat till det. Det har tidigare sagts av företrädare för socialdemokraterna att vårt arbete innebär att utskottet har accepterat helt eller delvis tankegångarna i den socialdemokratiska partimotionen. Det är naturligtvis riktigt, i den mån dessa tankegångar inte innebär någon kritik av propositionen, och det gäller ju huvuddelen av den socialdemokratiska motionen. För att sammanfatta resultatet av utskottsbehandlingen: På fem punkter föreslår socialdemokraterna lagändringar i förhållande till propositionen. På alla dessa punkter följer utskottet regeringens förslag till lagtext. Men vi har också varit överens om att följa hur den föreslagna lagstiftningen kommer att fungera, och vilka erfarenheter som kan dras därav. I övrigt föreslår utskottet att riksdagen gör tillkännagivanden till regeringen på fyra punkter. Tre av dem gäller fortsatt utredningsarbete, och det har inte varit någon svårighet att enas om de punkterna. Den fjärde gäller formen för samordningen av skyddet av den yttre miljön och arbetsmiljön. Utskottet föreslår en ny lösning på problemet hur den fackliga organisationen skall informeras när företaget gör en ansökan enligt miljöskyddslagstiftningen. Vi tror att den metod som vi förordar, att arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud eller facklig organisation, tillgodoser syftet med motionen utan att leda till det krångel som kunde bli följden, om man hade valt utredningens och den socialdemokratiska motionens metod. Resten av de 22 yrkandena i den socialdemokratiska motionen avstyrker utskottet formellt, vilket inte betyder att vi förkastar vad som sägs i motionen. Tvärtom gör vi på åtskilliga punkter uttalanden som i långa stycken tillgodoser vad motionärerna vill. I många fall sker det genom att utskottet åberopar och ytterligare stryker under vad som har sagts i propositionen av arbetsmarknadsministern. Det gäller t.ex. principen att arbeten skall vara tillgängliga för alla oberoende av kön, och att gravida kvinnor skall få rätt till en tillfällig ändring i sina arbetsuppgifter så att de slipper ta ut ledighet onödigt tidigt. Fler exempel skulle kunna lämnas. För samtliga uttalanden som utskottet gör, gäller att de ligger väl i linje med vad som sägs i propositionen. I den mån de innebär tillägg, dvs. att utskottet tar upp frågor som inte har behandlats så utförligt av regeringen, utgår vi naturligtvis från att de ansvariga myndigheterna skall följa vad utskottet säger, även om riksdagen inte gör någon särskild skrivelse till regeringen. Vi anser självfallet också att parterna på arbetsmarknaden bör beakta vad vi har sagt. Jag vill säga ett par ord om när arbetarskyddsstyrelsen skall underställa regeringen frågor om nya föreskrifter. Det finns ingen anledning att dramatisera den frågan. Bakgrunden är ju att arbetarskyddsstyrelsen har och kommer att behålla större möjlighet än någon annan myndighet att självständigt avgöra frågor om föreskrifter som medför kostnadshöjningar.

När det gäller frågan om att kunna föra talan mot arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrifter säger arbetsmarknadsministern att det är ”nödvändigt att begränsa möjligheterna att fullfölja talan mot styrelsens beslut om generella föreskrifter. Det finns annars en påtaglig risk att tyngdpunkten i detta författningsarbete inte kan ligga kvar inom arbetarskyddsstyrelsen utan vid fullföljdsförfarandet flyttas över till en överordnad instans. Detta vore från flera synpunkter olyckligt.” Regeringen och utskottet är helt överens om att det är verkets styrelse som själv skall avgöra vilka frågor som skall underställas regeringen efter att man tagit hänsyn till samtliga de skäl som föreligger i varje särskilt Nr 28 fall. Arbetsmarknadsministern har i propositionen pekat på några av de skäl som är värda att beaktas vid ett sådant ställningstagande, och utskottet har anfört ytterligare synpunkter som inte strider emot vad som sägs i propositionen. Om verkets styrelse inte kan enas, avgörs frågan = Arbetsmiljölag, om man skall vända sig till regeringen på vanligt sätt, dvs. genom mam.m. joritetsbeslut. Något annat förfarande har inte diskuterats, vilket också framgår av propositionen. Per Ahlmark har tidigare framhållit att han räknar med att regeringsprövning av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter kommer att ske bara i undantagsfall. Han har också sagt att sådana ärenden kommer att behandlas snabbt. Av utskottsbetänkandet framgår att vi i utskottet gör samma bedömning. Jag tror därför att denna fråga har blåsts upp litet för mycket i debatten, vilket kanske kan förklaras av den stora enigheten om huvudlinjerna. Det vore värdefullt om frågan nu efter riksdagsbehandlingen får rimligare proportioner. I fråga om förhandsbedömningen av arbetsplatser vill jag citera vad utskottet säger med anledning av yrkandet i den socialdemokratiska motionen om sådana arbetsplatser där arbetstagarna inte har medverkat i planeringen.

Men vi har här inte kunnat föregripa budgetarbetet inför nästa budgetår, och historien slutar naturligtvis inte heller med det budgetåret. Som redan har framgått av den förda diskussionen bygger vänsterpartiet kommunisternas motion och yrkanden i detta sammanhang på en helt annan grundsyn än den som redovisas i propositionen och som utskottet har utgått ifrån. Ivar Nordberg har på ett mycket klargörande sätt belyst de skillnader som i praktiken kan uppstå när det gäller arbetssättet i en demokrati och i ett totalitärt system. Arbetsmiljölagen bygger på samverkan. Den utgår ifrån att det är ett gemensamt intresse för arbetstagare och arbetsgivare att skapa en god arbetsmiljö där människor trivs, där de inte skadas och där de kan få tillfredsställelse i jobbet. Det skall inte ses som någon belastning eller kostnad som är negativ för arbetsgivaren. Självfallet kan det i konkreta fall råda oenighet om hur snabbt man kan förverkliga olika målsättningar, men utgångspunkten för oss är att det är ett gemensamt intresse för alla att få en säker, trygg och trivsam arbetsplats. Vänsterpartiet kommunisternas motion och hela partiets sätt att angripa det här ämnet bygger på konfrontation och misstänkliggörande. Man är motståndare till den samverkansprincip som alla andra partier 83 och arbetsmarknadens parter har accepterat. Enligt vänsterpartiet kommunisterna har denna samverkansprincip, som den hittills tillämpats, bara lett till försämringar. Vi förstod också av Lars-Ove Hagbergs inlägg att den nya lagen enligt hans uppfattning bara kommer att leda till försämringar och att den kommer att lamslå arbetet på en bättre miljö. Jag tror inte att någon annan delar den verklighetsbilden. Hur kritiska vi än är mot både kvarstående och nya risker, kan vi inte förneka att det har skett stora förbättringar i takt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen och med de ökade möjligheter och skyldigheter till samverkan som lagstiftningen redan har inneburit. Hur det kommer att gå i framtiden får vi väl se. Trots de stora, gamla och nya, problemen som finns på det här området, är det i varje fall min tro att samverkan kommer att leda till förbättringar. Ett konkret exempel på hur litet man kan uppfatta av lagstiftningens innebörd, om man är helt fast i sådana här dogmer, är Lars-Ove Hagbergs behandling av frågan om de psykiska och sociala faktorerna. Han säger att den frågan är helt förbigången i lagen och nämner den som exempel på stora och allvarliga problem som man inte har tagit upp. Ändå är ju en av de många värdefulla nyheterna i arbetsmiljölagen att man just slår fast följande: ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så, att arbetstagare själv kan påverka sin arbetssituation.” Detta står i första paragrafen av det kapitel som behandlar arbetsmiljöns beskaffenhet. Man kan kanske invända att det inte står hur detta skall gå till. Nej, det gör det inte, men det här är en ramlag som skall följas av föreskrifter, som skall följas av ett gemensamt arbete av arbetsmarknadens parter och som givetvis kompletteras av medbestämmandelagen. Det är nog inte alla som delar uppfattningen att den är så värdelös att de förhandlingar som pågår inte kommer att leda till något som helst resultat. Även på den punkten kommer verkligheten så småningom att ge svar på vem som gör den riktiga bedömningen. Herr talman! Den här lagen och den här debatten handlar naturligtvis i första hand om vilka insatser som kan göras av myndigheterna och av organisationerna på arbetsmarknaden. Men jag vill sluta med att betona, att om vi skall få en bra arbetsmiljö är det självfallet ett personligt ansvar för oss alla. Hurdan vår arbetsplats än är beskaffad, finns där arbetsmiljöproblem. Det gäller att var och en är beredd att ta del i arbetet. Vi har också ett ansvar för andras arbetsmiljö. Då sopåkaren får en kökskniv eller en trasig tombutelj i ryggen när han slänger upp sopsäcken på axlarna är det inte någon myndighet som har missat utan någon av oss enskilda människor. Vi kan påverka arbetsmiljön för dem som arbetar i sjukvården, som vi förr eller senare kommer i kontakt med. Vi kan påverka arbetsmiljön för dem som är verksamma i skolan genom vårt sätt att uppfostra våra barn och genom att som föräldrar ta del i skolans arbete. Vi kan påverka arbetsmiljön för många genom vårt sätt att hand skas med utemiljön. Vi har haft och har en miljörörelse som är aktiv Nr 28 och som med skärpa pekar på problemen som vi ställer till ute i den Onsdagen den omgivande miljön. Låt oss också hoppas att vi kan få — naturligtvis i 16 november 1977 första hand på grundval av de fackliga organisationernas arbete — en lika stark och lika individuellt upplevd miljörörelse när det gäller ar = Arbetsmiljölag, betsmiljön. m.m. Med detta ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga till Gabriel Romanus att arbetsmarknadsministern, vad jag kan erinra mig, och även utskottet i viss del samt jag själv har betonat att framtidens arbetsmiljö inte är okomplicerad. Allt större problem kommer att komma till vårt land beroende på utvecklingen. Då är frågan: Vad kommer att göras emot det? Vi har en annan grundsyn när det gäller vad som skall göras för att möta problemen. Initiativet till den här utvecklingen på arbetsplatserna kommer från arbetsköparna, företagarna. Det är de som står för utvecklingen i dag. Då säger vi att vi har en annan grundsyn — det betraktas då som totalitärt! Men det totalitära är väl att några äger produktionen, bestämmer vad som skall tillverkas, när företag skall läggas ned och i vilken omfattning! Sker inte nedläggningarna efter de premisser som arbetsköparna har ställt upp, då skall produktiviteten ökas och man skall rationalisera! Arbetsmarknadsministern och industriministern lägger fram förslag dag efter dag om att vi skall strukturrationalisera vårt arbetsliv och öka produktiviteten. Att vilja ha ett motgift mot den effekt som detta får — det anses totalitärt, enligt utskottet. Jag har fått klart för mig att det anses som totalitärt att vilja ha fackliga maktbefogenheter att möta denna utveckling. Det är bra att veta. Jag får inget svar på de frågor jag ställer. Hur skall man minska arbetstakten med hjälp av den här lagen? Jo, det skall utarbetas föreskrifter. Men är man inte medveten om att redan i dag motarbetar de som har makten, som bestämmer på arbetsplatsen — alltså arbetsköparna — föreskrifterna? För att minska arbetsintensiteten och stressen behövs lägre arbetstakt, flera anställda, mindre skiftarbete, reservstyrkor i mängder. Utvecklingen är den rakt motsatta. Vad finns det i arbetsmiljölagen som 85 garanterar ett motgift? Föreslår vi något sådant är det totalitärt! Det är sannerligen en konsekvens som är häpnadsväckande. Gabriel Romanus gör som Ivar Nordberg. Han svarar inte på frågor som gäller de konkreta åtgärderna. Jag väntade bara på att Romanus också, som folkpartister brukar, skulle hamna i samma fålla som Ivar Nordberg: när Nordberg skall visa på konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna i Sverige, hamnar han utomlands.

Herr talman! Självfallet anser jag att utskottet har gjort en riktig tolkning av propositionen. Jag anser också att jag rätt återgav väsentliga delar av propositionen i mitt anförande nyss. Det som skiljer samtliga partier i utskottet från vänsterpartiet kommunisterna när det gäller grundsynen är att vi tror att man bör bygga arbetet för bättre förhållanden på arbetsplatserna på samverkan. Vänsterpartiet kommunisterna förkastar den principen. DEt är skillnaden, och den har Lars-Ove Hagberg erkänt. Det är ingen som sagt att alla de konkreta synpunkter som Lars-Ove Hagberg har anfört skulle vara totalitära. Det är att debattera på ett litet för enkelt sätt. Märk väl att det är för den svenska arbetsmarknaden som vänsterpartiet kommunisterna förkastar samverkan som princip. Det är det jag har vänt mig emot. Ni menar att arbetsmiljölagen kommer att lamslå arbetet på att förbättra arbetsmiljön — Lars-Ove Hagberg använde just de orden. Det är en så måttlös överdrift, att det inte är mycket idé att börja diskutera detaljer. Om man tror att den här lagstiftningen, som stärker de anställdas möjligheter att påverka sin egen arbetsmiljö, kommer att lamslå arbetet på att förbättra arbetsmiljön, om man förkastar samverkan som princip när det gäller att förbättra arbetsmiljön, är detta en så viktig skillnad i grundsyn att det inte finns mycket anledning att här diskutera konkreta frågeställningar om hur man skall komma åt den ena eller andra risken. Det får vi diskutera i annat sammanhang. Nu talar vi om grundprinciperna för arbetsmiljölagen, som är en ramlag — det är vi alla överens om. Det är då bara att konstatera, att för det svenska samhället vill vi andra bygga på samverkan med en förstärkt ställning för löntagarna och de fackliga organisationerna som skrivs in i lagen, medan vänsterpartiet kommunisterna förkastar principen om samverkan. Däri ligger skillnaden.

Nr 28 Herr talman! Gabriel Romanus senaste inlägg tyckte jag visade på i varje fall någon vilja att titta på vad det egentligen handlar om. Han försökte inte som hans utskottskamrat Nordberg skylla ifrån sig sina egna svagheter. Han försökte ta upp grundprinciperna på ett riktigt sätt — Arbetsmiljölag, och deklarerade sin ståndpunkt, vilket hedrar honom. Han sade att folk = m.m. partiet tror på samverkan på det här området. Det gör inte jag. Ni som har framlagt det här förslaget får nu tala om vilka konkreta resultat en sådan samverkan kan ge. Jag har då visat på hur det svenska samhället ser ut i dag. Ta krisbranscherna, ta den utveckling vi har där regeringen ger stimulanser för strukturomvandling och ökad produktivitet! Vad kan lagen om samverkan ge i fråga om bättre arbetsmiljö? Jag har ställt dessa frågor eftersom jag anser att den här lagen får så starkt arbetsköparinflytande att det kommer att lamslå arbetet på att möta de nya risker för arbetsmiljön som dyker upp. Det har varit min argumentation. Gabriel Romanus har bemött detta på sitt sätt, och jag kan bara svara att jag inte tror på linjen om samverkan. Ingen från utskottet har kunnat rubba min övertygelse på den punkten. Man är för ökad produktivitet, effektiviseringar och rationaliseringar. Hur skall ni få arbetsköparna att gå med på att öka antalet anställda, minska arbetsintensiteten, minska skiftarbetet, öka antalet raster, pauser och avbytare? Hur skall ni med denna lagstiftning få arbetsköparna att gå med på detta?
Herr talman! Det vore riktigare om Lars-Ove Hagberg replikerade Ivar Nordberg när han har möjlighet att svara på kritiken. Lars-Ove Hagberg upprepade, att han anser att denna arbetsmiljölag kommer att lamslå arbetet på bättre arbetsmiljö och på att ta itu med nya risker som kommer att uppträda. Han sade att det kommer inte att bli bättre på något sätt. Verkligheten kommer att visa vem som har rätt i det fallet. Jag har pekat på, att den här lagen ger de anställda större rättigheter — hela 6 kap. handlar just om hur de anställda skall få inflytande på sin egen miljö när det gäller det framåtsyftande arbetet. Det ger den enskilde större rätt vid plötsligt uppkommande faror — då får man avbryta arbetet utan att riskera något skadestånd. Beträffande det fortsatta arbetet för att komma till rätta med kemiska risker vet vi, att det ganska snart kommer en ny lista på gränsvärden. Den kommer naturligtvis att skärpa kraven och på det sättet minska riskerna. Det har under de senaste åren utförts, det utförs i dag och det kommer att utföras en massa konkret arbete av myndigheterna och av parterna i samverkan. På många punkter har det redan gjort nytta. Men allt detta viftar Lars-Ove Hagberg bort — det är samverkan, så det är ingenting att ha. Här skall det vara kamp och maktmedel. Det är denna skillnad i grundsyn, det är detta att kommunisterna är så fast 87 i en princip att de inte kan se vad som händer i verkligheten, som gör att vi har kommit på så olika linjer i denna fråga.

Herr talman! En stark utveckling och förändring av arbetslivet har kännetecknat de senaste decennierna. Förr förorsakade hårt kroppsarbete och lång arbetstid stark fysisk förslitning av människan. Generellt kan sägas att det tyngsta kroppsarbetet nu försvunnit men i stället har tillkommit ett i många fall hårdare arbetstempo, monotona arbetsmoment och psykiskt mera ansträngande arbetsprocesser. Därtill kommer de ofta svårbedömda riskerna genom ökande användning av kemiska medel i arbetslivet och de strålningsrisker som finns på olika arbetsplatser. Det är naturligt att lagstiftningen på arbetslivsområdet måste följa utvecklingen, spegla den aktuella situationen och initiera till fortsatta och förbättrade åtgärder. Förslaget till arbetsmiljölag är i dessa avseenden tillfredsställande. Låt mig bara göra några små kommentarer till enskilda punkter i lagförslaget och utskottsbetänkandet. I lagförslaget anges att arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Gabriel Romanus har tidigare refererat till just denna punkt. Jag ser detta som en mycket viktig principiell grund för den praktiska utformningen av den framtida arbetsmiljön. Här har man inte bara att ta hänsyn till den enskildes individuella förutsättningar att fysiskt klara sin arbetssituation. Man måste också i framtiden skapa en för den enskilde psykiskt tillfredsställande arbetsmiljö. Från centerns sida har vi ända sedan tidigt 1960-tal pekat på farorna av stress och jäkt i arbetslivet, på att en psykiskt otillfredsställande miljö i många fall också leder till kroppsliga sjukdomstillstånd. Ännu saknas mycket i fråga om kunskap beträffande möjliga åtgärder för att förhindra psykiska problems uppkomst på arbetsplatsen. I den mån nya forskningsresultat uppnås på detta område bör de snarast omsättas i praktiska åtgärder. Jämsides med ett fortsatt arbete för att eliminera fysiska skador måste säkerligen för framtiden större uppmärksamhet ägnas åt en tillfredsställande psykosocial arbetsmiljö. Den ökande användningen av kemiska preparat och därmed ökande risker i arbetslivet har ofta diskuterats de senaste åren. Riskerna för långsiktig skadlig påverkan genom användning av ofullständigt kontrollerade kemiska ämnen är uppenbara. Problemen blir allt större ju fler preparat av olika typer som används. Socialutskottet ställer sig bakom de synpunkter som jordbruksutskottet anfört beträffande en översyn av den statliga produktkontrollorganisationen. Utskottet anser det också angeläget att produktregistret snarast blir färdigställt. Dessa förslag är med hänsyn till den ökande använd ningen av kemiska medel välmotiverade. ”Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam.” I många fall kan ensamarbete inte undvikas. I princip kommer den nya lagen att omfatta även egenföretagare och deras familjer. Inom familjejordbruket är ensamarbete snarare en regel än ett undantag. Det är därför viktigt att man vid utformning av tekniska skyddsanordningar tar hänsyn till detta förhållande. Vi vet att av praktiska skäl endast ett successivt införande av nya tekniska skyddsanordningar är möjligt när det gäller maskiner i jordbruk och skogsbruk. De stora skaderisker som är förenade med arbetet i jord och skog måste därför särskilt uppmärksammas. Som en av hörnstenarna i lagförslaget betraktar jag 3 kap. I §, där det anges att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En grund för goda arbetsmiljöåtgärder är att individen kan påverka sin egen arbetssituation. Detta bör rimligtvis leda till större intressen för förbättringar och mera av initiativ till åtgärder, till båtnad för arbetsmiljön i stort. Det har sagts här tidigare — och det förtjänar att understrykas — att arbetsmiljölagen är en ramlagstiftning. Karaktären av ramlag underlättar enligt min mening en flexibel utveckling på arbetsmiljöområdet. Stora krav kommer att ställas på tillsynsmyndigheter men också på arbetsmarknadens parter och ytterst på direkt berörda människor. Resurser, både ekonomiska och personella, måste tillföras om arbetsmiljölagens intentioner till fullo skall kunna infrias. Den nya arbetsmiljölagen löser inte alla problem, men den utgör en god grund för fortgående åtgärder för en allt bättre arbetsmiljö. Herr talman! Jag ber med detta att yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Det är inte bara vår valuta som devalveras på löpande band under den nuvarande regimen — även vårt politiska språk är föremål för en fortlöpande värdeminskning. Substantivet reform betyder som bekant omdaning till det bättre. Men socialutskottet använder det i sitt betänkande 1977/78:1 som beteckning på det plotter som utskottet ägnat sig åt vid utformningen av förslaget till arbetsmiljölag. Man skriver storvulet på s. 9 att lagen ”syftar till fortsatt reformarbete på arbetslivsområdet i linje med de tidigare reformerna”. För den som har normala anspråk på innehållet i reformer — för att inte tala om innehållet i ordet omdaning — är det svårt att hitta något som motsvarar dessa bägge begrepp. Vad utskottet har ägnat sig åt är traditionell motionsslakt. För detta kommer man säkert också att få en klapp på axeln av Svenska arbetsgivareföreningen. Innan jag går in på utskottets behandling — eller rättare sagt misshandel —- av motionen 1673 vill jag fästa uppmärksamheten på en formulering, som är så naiv att det nästan är skam. Till råga på allt är den dessutom en sorts målsättningsparagraf. Det är 3 kap. I §, som lyder som följer: ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” Det är faktiskt som om sir Alfred Monds vålnad hade hållit i pennan. Jag måste fråga utskottets socialdemokratiska ledamöter: Tror ni verkligen fortfarande på mondism? Lever ni kvar i Saltsjöbadsandans drömvärld trots allt som har hänt det senaste året med Nicolins rytande och duvjakt i sina egna kvarter och Bohmans svångremspolitik? Om det kapitalistiska Sverige hade varit den Edens lustgård som det här betänkandet andas, hade vi egentligen inte behövt någon lagstiftning alls på arbetslivets område. Men arbetsplatserna är platser där antagonistiska intressen drabbar samman. Som vi skriver i vår motion säljer arbetaren sin arbetskraft för att kunna bibehålla den — frånsett den naturliga kraftförlusten — och kapitalisten å sin sida köper arbetskraft för att skaffa sig maximala profiter. Och eftersom arbetarskydd kostar pengar är ”en god arbetsmiljö” diametralt olika begrepp för arbetare och kapitalägare-arbetsköpare. Herr talman! Det nya inslaget i handeln med arbetskraft är att storföretagen köper arbetskraft via mellanhänder — systemet med s.k. underentreprenörer. Till den allmänna oordning som detta system medför hör bl.a. att ansvarsbegreppet beträffande arbetarskyddet — eller arbetsmiljön, om så behagas bättre — blir högst illusoriskt. Därför har vårt förslag till utformning av 3 kap. 7§ full täckning i verkligheten. Detsamma gäller våra övriga yrkanden. Nu säger utskottet på s. 45 att rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Då måste man fråga sig: Tillfredsställande för vem? Vad är det som skall tillfredsställas — arbetarnas behov av vila och återhämtning eller företagens intresse av högsta möjliga produktivitet? Utskottet ägnar sig också åt pedagogik på facklig grundkursnivå. Man upplyser nämligen riksdagens ledamöter om att rast inte inräknas i arbetstiden. Det finns uppenbarligen inte, herr talman, någon gräns för barnsligheter när man skriver betänkanden. Till naiviteten hör också förmodandet att fastställandet av en minimitid på 30 minuter skulle leda till en inskränkning av raster som nu är längre än 30 minuter. Användandet av ordet inskränkningar är befogat, men inte i det sammanhang som utskottet här använder det i. När det gäller den maximala tid man får arbeta utan rast tar utskottet i så att det knakar. Den tiden vill man förkorta med en hel timme — från sex till fem timmar. En strikt tillämpning av en sådan bestämmelse skulle innebära att en arbetare skulle få slita från kl. 7 till kl. 12 utan rätt till matrast. Och detta motiverar man — som man säger — med hänvisning till arbetsmedicinska synpunkter. Allt annat men inte den motiveringen, damer och herrar reformatorer! Veckovilan vill man sätta till 36 timmar. Vi har föreslagit 60. Den — Nr 28 normala veckovilan för en industriarbetare, som inte arbetar i skift, är Onsdagen den som bekant från fredag eftermiddag till måndag morgon, alltså 63-65 16 november 1977 timmar. Varför skall man då i lagstiftningen sätta den till hälften? Skall lagen skrivas så, att den passar till SAF:s förslag om flexibel arbetstid = Arbetsmiljölag, eller vad är egentligen avsikten?

Herr talman! Får jag först uttrycka min tillfredsställelse över att man i utskottet har lyckats uppnå enighet i dessa för arbetsmiljön i vårt land så väsentliga frågor. Till grund för detta betänkande och propositionen ligger arbetsmiljöutredningens betänkande, som redovisades i början av 1976. Vid utskottsbehandlingen av propositionen har stor hänsyn tagits till de krav och synpunkter som redovisas i den socialdemokratiska motionen 1976/77:1675. Jag skall här endast kommentera några punkter i betänkandet. Övriga punkter har Ivar Nordberg kommenterat. Utskottet instämmer i den socialdemokratiska motionens uttalande om att en väl fungerande företagshälsovård är av väsentlig betydelse för att kunna åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Utskottet slår fast att målet för utbyggnaden av företagshälsovården bör vara att alla anställda har tillgång till företagshälsovård. Parterna på arbetsmarknaden får bestämma takten i denna utbyggnad. Hänsyn måste härvid tagas till de 9 resurser som kan ställas till företagshälsovårdens förfogande. Någon exakt tidpunkt då målet, företagshälsovård åt alla, är uppfyllt går ej att nu ange. Frågan om huvudmannaskapet för företagshälsovården har behandlats många gånger tidigare i denna kammare. Utskottet finner ingen anledning att nu ändra på de organisationsmodeller som finns och som parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om. Genom dessa avtal har de anställda fått ett väsentligt ökat inflytande över företagshälsovården. I den socialdemokratiska motionen krävs vidare att en arbetstagare inte får anlitas i arbete mer än 10 timmar om dygnet. Vidare krävs att den nuvarande arbetstidslagen och den nya arbetsmiljölagen sammanförs till en lag. Utskottet ställer sig bakom dessa motionskrav och begär en utredning av möjligheterna att slå samman de två lagarna samt av frågan om högsta tillåtna arbetstid per dygn. Ett annat krav i vår motion var att inte endast farliga ämnen på arbetsplatsen skall förtecknas utan att detta bör gälla alla ämnen som ingår i den yrkesmässiga hanteringen på arbetsplatsen och som kan medföra hälsorisker. Utskottet ställer sig bakom denna uppfattning och konstaterar att den arbetsmiljöförordning som regeringen nu kommer att utfärda i dessa stycken inte bör begränsas till enbart de farliga ämnena på arbetsplatsen. Enligt utskottet bör det ankomma på arbetarskyddsstyrelsen att sedan följa upp denna fråga. Socialdemokraterna krävde vidare att reglerna om gränsvärden och andra föreskrifter om arbetsmiljöns utformning skall utformas så att alla arbetstagare oavsett kön skall ha tillgång till alla arbeten i arbetslivet. Vi krävde också att gravida kvinnor skall ha rätt till sådan tillfällig förändring i sina arbetsförhållanden och arbetsuppgifter att de inte på grund av arbetets art behöver tidigarelägga sin havandeskapsledighet. Utskottet konstaterar att arbetarskyddsstyrelsen har skyldighet att i sin författningsverksamhet gå ut ifrån principen att man oavsett kön skall ha tillgång till alla arbeten i arbetslivet. När det gäller arbetssituationen för gravida kvinnor ansluter sig utskottet till vad som sägs både i propositionen och i den socialdemokratiska motionen. Utskottet säger också att i de undantagsfall där omplacering ej kan ske är det angeläget att kvinnan får kompensation för inkomstbortfall. I fråga om produktkontrollnämnden krävde vi i vår motion en femårsplan vad gällde utbyggnaden och inriktningen av nämndens verksamhet. Vi krävde också att ett produktregister kommer till stånd utan dröjsmål. Efter samråd med jordbruksutskottet understryker nu socialutskottet det lämpliga i att utreda frågan om produktkontrollnämndens ställning och verksamhet. Utgångspunkten för en sådan utredning bör vara att nämnden ges en mera självständig ställning samtidigt som man syftar till en planmässig resursutbyggnad. Utskottet understryker också vikten av att arbetet bedrivs skyndsamt så att produktregistret snarast blir färdigställt. Den proposition om yrkesskadestatistiken som är aviserad till början Nr 28 av november i år har vi ännu inte sett av. På förfrågan har jag blivit Onsdagen den upplyst om att den kommer under december månad. Detta innebär att 16 november 1977 riksdagen ej kan behandla frågan förrän våren 1978. Denna försening beklagar vi djupt från utskottets sida. Arbetsmiljölag, Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan på alla m.m. punkter.
Herr talman! Arbetsmiljödebatten i dag blir inte den debatt som arbetarna säkert hade räknat med. Till den borgerliga regeringens proposition har socialdemokraterna helt givit sin anslutning. De har inte ens fått till ett enda litet kommatecken i lagparagraferna utan endast vissa förändringar i motivtexterna. Jag kan inte förstå annat än att socialdemokrater är överens med yttersta högern om arbetsmiljön. Det finns inga reservationer. Det har inte gjorts några förändringar som i sak rubbat på de föreslagna lagtexterna. Är det detta som kallas för framgångsrik oppositionspolitik? Epitetet ”oppositionsledare” på Olof Palme borde i stället vara den beteckning som åsattes Per Ahlmarks företrädare Gunnar Helén, ”samarbetsingenjör”. Det är inte med till intet förpliktande samarbete mellan arbete och kapital som arbetsmiljön radikalt kan förändras utan i kamp mot kapitalet. Det är mot bakgrund av vad som skett och sker i samhället som vpk lägger fram sina förslag, som på ett avgörande sätt skiljer sig från vad som föreslås i propositionen om arbetsmiljölagen. I kampen om arbetsmiljöns utformning har kapitalisterna den avgörande makten i kraft av äganderätten till produktionsmedlen. Kapitalisterna eller deras direktörer och chefstjänstemän fattar de avgörande besluten. Men de har också medel som underlättar beslutsfattandet. De har all nödvändig expertis till sitt förfogande utanför och innanför företagen. Kapitalets experter utför sitt arbete på betald arbetstid. De plockar fram det nödvändiga underlaget för besluten, för förhandlingar och för behandlingen i olika samarbetsorgan. Detta arbetsköparnas överläge gäller inte bara i de kapitalistiska företagen utan även i statens industrier och affärsdrivande verk samt i kommuner och landsting. Lönarbetarna och deras fackliga organisationer befinner sig alltså i ett dubbelt underläge. Då kapitalisterna har äganderätten och den avgörande makten i företagen och samhället måste lönarbetarna bygga upp egna expertresurser med experter som utgår från arbetarklassens värderingar och som kan hjälpa facket bl.a. att lokalt utforma egna arbetsmiljö program, plocka fram eget expertmaterial och underlag för förhandlingar m.m. Väsentliga krav för att stärka arbetarnas och tjänstemännens ställning lokalt är obegränsad förhandlings-, informationsoch stridsrätt, vetorätt i viktiga frågor och andra konkreta demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Medbestämmandelagens utvidgade förhandlingsoch informa 93 tionsrätt måste användas offensivt. Men det räcker inte. Facket måste även kunna sätta emot i förhållande till kapitalets och de offentliga arbetsköparnas experter. Detta gäller inte bara i arbetsmiljökampen utan också i en rad andra frågor, bl.a. då man skall ställa krav på utveckling av förädling och alternativ produktion. I enlighet med vår inställning till försöken att lösa arbetsmiljöproblemen i sann klassamarbetsanda anser vi att utbildningen inte skall ske i dessa urvattnade samarbetsformer. Utbildningen är i högsta grad en partsangelägenhet — en angelägenhet för den fackliga organisationen att utbilda sina egna skyddsombud på sitt eget sätt och med eget material. De som har tron att det går att åstadkomma en förändrad syn på kapitalägarna genom att låta dem medverka har förlorat perspektivet. Dessa argument för samverkan möter man när utbildningsfrågorna kommer på tal bland ledande fackföreningsfolk. Det måste vara en missriktad målsättning att när det gäller en så viktig del i arbetsmiljön, som utbildningen av skyddsombuden är, överlåta bedömningar och värderingar till dem som orsakar de dåliga miljöerna. Facket måste kunna sätta emot med egna väl utbildade skyddsombud och andra för att motverka den ensidighet som är förhärskande i dag. Det behövs makt åt dessa fackets företrädare för att man skall kunna förändra de medvetet dåliga och hälsofarliga arbetsmiljöerna. Forskning och experter i arbetarklassens tjänst är därför ett centralt krav bl.a. i arbetsmiljökampen. De enda experter lönarbetarna kan få verklig hjälp av är de som utgår från arbetarklassens värderingar. Kunskap är makt. Det är arbetsköparna — både de privata och de offentliga — mer medvetna om än de anställda. Vpk kräver inte bara fritt tillträde till arbetsplatserna för experter och forskare utan även att de anställda och deras lokala organisationer skall ha rätt att anlita sina egna experter. Vpk kräver också att de anställda skall ha rätt att bilda egna arbetsmiljögrupper som utarbetar lokala arbetsmiljöprogram med egen experthjälp och att sådana grupper skall ha rätt att även arbeta med sina frågor på betald arbetstid. Men det behövs också lokala fackliga kunskapsbanker. Ett annat nytt vpk-krav är att det inrättas lokala arbetsmiljöstudior, till en början på centralorten i varje län. Här skall finnas omfattande faktaoch forskningsmaterial, anpassat till länets näringsliv, och möjlighet för de lokala fackföreningarna att få experthjälp. Nu kan man måla upp en önskebild av ett pärlband över hela landet med lokala arbetsmiljöstudior och lokala arbetsmiljögrupper som arbetar på betald arbetstid med hjälp av egna experter för att skaffa fram underlag för fackets förhandlingar. Men så lätt är det inte. Motståndet från hela etablissemanget är stort mot en sådan kamplinje. Det har vi hört inte minst här i dag från utskottsrepresentanternas sida. Det är viktigt att skapa opinion för den här typen av krav. Men det räcker inte. Någonstans måste man emellertid börja. Arbetsplatsoch fackligt aktiva kamrater måste börja med att ta initiativ för att bygga upp lokala arbetsmiljögrupper, själva ta kontakt med experter och utveckla embryon till arbetsmiljöstudior. Och det måste ske även om arbetsmiljögrupper inte får arbeta på betald arbetstid och även om experterna inte släpps in på jobbet. Man måste ge exempel och skaffa erfarenhet och sedan sprida exemplen och erfarenheterna vidare. Det är så alla nya kampformer utvecklats och blivit accepterade. Det är med detta kunskapande bland de aktiva kamraterna, tillsammans med forskare och annan till arbetarna knuten expertis, som grunden för en vändning av arbetsmiljöfarorna kan börja. Det är med makt och kunnande hos de drabbade som kapitalets och arbetsköparnas ansvarslöshet mot de anställda kan bemötas. Under praktiskt taget hela 1900-talet har forskare, betalda av arbetsköparna, sysslat med problemet hur man tar ut mesta möjliga arbete av varje enskild lönarbetare. Arbetsköparna har således mycket medvetet tagit vetenskapen i sin tjänst vid utsugningen av arbetskraften. Det har inte gällt bara tekniska discipliner utan också beteendevetare. Det har således inom de klassiska ämnena utvecklats nya ämnen som arbetssociologi och arbetspsykologi. När den tidigare socialdemokratiska regeringen lade fram sitt förslag till arbetsmiljölag berördes forskningen på ett ytligt sätt. Man nöjde sig med att hänvisa till arbetsmedicinska institutet och det centrum för arbetslivsfrågor som riksdagen fattade beslut om i anslutning till beslutet om medbestämmandelagen. Båda dessa forskningsinstitutioner bedriver traditionell forskning, där kapitalets vinstintressen och de värderingar som följer därav smyger sig in på olika sätt och blir utslagsgivande i praktiken. Inom fackföreningsrörelsen finns ingen forskningstradition. Det betyder att fackföreningarna alltid kommer i underläge. Arbetsköparna lägger fram sina partsinlagor i form av vetenskapliga rapporter, Därför är det självfallet också på det sättet att de problem som blir föremål för forskning är sådana som arbetsköparna anser vara väsentligt att få belysta. Som ett led i den fackliga kampen för bättre arbetsmiljö måste arbetsköparnas forskningsmonopol brytas. Mot den av arbetsköparna styrda forskningen måste ställas en forskning i facklig regi, där arbetarna anger problem och inriktning. Kravet på att inrätta ett fackligt forskningsinstitut växer sig allt starkare. Det har bl.a. fått stöd i uttalanden från Målareoch Elektrikerförbundens kongresser. Vänsterpartiet kommunisterna anser att staten villkorslöst bör finansiera en sådan forskning och vidta åtgärder som gör det möjligt att inrätta ett fackligt arbetsmiljö-, forskningsoch kontrollinstitut med forskare, läkare, fackliga skyddsingenjörer och skyddsinspektörer, dataexperter m.m. I samband med detta måste också i lag slås fast att arbetsköparna inte skall ha rätt att från arbetsplatserna utestänga fackliga förtroendemän och experter som lönarbetarna vill anlita. F.n. kan arbetsköparna utestänga den som de uppfattar som obekväm eller som undersöker förhållanden som arbetsköparen inte vill få belysta. Vi vet genom den enkätundersökning som Sociologförbundet vidtog i våras att stora hinder föreligger för arbetslivsforskning som inte styrs av arbetsköparna eller deras intressen. Under 1975-1976 har de redovisade hindren ökats till att vara ungefär tre fjärdedelar av samtliga fall. Detta beror möjligen på att det under de senaste åren blivit intressant att arbetslivsforska även för dem som inte enbart är ute efter karriär utan som lägger vikten vid forskningen och de resultat som ernås. Samtidigt har både den fysiska och den psykiska arbetsmiljöns dolda faror ökat i hög grad. Åldern på dem som slås ut blir bara lägre för varje år som går. Vad har det ensidiga forskandet och denna samverkan haft för bromsande effekter? I vad mån har detta tjänat arbetarna? Inte ett dugg, utan i stället har nya gifter och maskiner tillkommit samt psykosocial ohälsa av olika slag tilltagit. Enkätundersökningen visar att 56 26 av dessa forskare har mött hinder av något slag, 24 96 har vägrats tillträde till den arbetsplats som de ville utforska, 22 96 fick inte de uppgifter de begärde, 12 26 fick sina rapporter censurerade, 11 96 fick sina rapporter hemligstämplade och 7 96 blev efter en tid av forskning utestängda från arbetsplatsen. Detta visar att arbetsköparnas envälde måste brytas, och det måste ske genom en lagstiftning och inte genom någon utslätad samarbetsform. En forskning som tar till vara arbetarnas intresse kan endast komma till stånd genom att forskarna inte kan förvägras tillträde till arbetsplatserna eller tillgång till uppgifter. Detsamma gäller andra experter som arbetarna på arbetsplatsen tillkallar. Kostnaderna för dessa utredningar i arbetarnas intresse skall givetvis bekostas av arbetsköparna på ett eller annat sätt. När arbetsköparna tillkallar experter eller andra för konsultation eller utredningar på arbetsplatsen ifrågasätts inte att det är arbetsköparna som betalar av det mervärde som arbetarna har skapat. Lika självklart borde det då vara att detta mervärde också bekostar de mervärdeskapandes forskning eller utredningar. Vänsterpartiet kommunisterna har också i motion krävt ökning av utbildningen till kvalificerade skyddsombud. Den försöksverksamhet som genomförts och utvärderats anser utskottet skall fortsätta med en kurs per år. Det innebär att endast 25-30 skyddsombud erhåller kvalificerad utbildning. Enligt vår mening är detta alldeles för litet. Utskottet anser att det inte finns större behov och avstyrker därmed vårt krav om 200 i utbildning nästa år, med en successiv ökning till ungefär 500 per år fr.o.m. 1981. Vi anser att behovet finns för att även genom eget kunskapande sätta emot arbetsköparnas experter. Detta är en offensiv linje till skillnad från utskottets defensiva, utvecklingsfientliga hållning. I allt större utsträckning underordnas människan maskinen. Denna tekniska utveckling har jakten på profit drivit fram. Löpandebandarbete, Nr 28 passning och övervakning av maskiner och andra kontinuerligt upplagda Onsdagen den produktionsprocesser gör att arbetskraften utnyttjas till det yttersta. Få 16 november 1977 pauser och nästan inga avbytare finns. Behovet av omväxling och avkoppling från dessa monotona och ensidiga arbeten är inte aktuellt för — Arbetsmiljölag, arbetsköparna, om det inte bevisligen kan höja produktiviteten förstås. — m.m. Därför är pausering med regelbundenhet ett försvar mot detta utnyttjande i produktionsprocessen. Propositionen tar upp frågan om pauser, men inte på ett sätt som ger facket makt över denna del av processen. Förhandlingar skall ske beträffande pauseringen, men vi vet att bestämmanderätten enligt lagen ligger kvar hos arbetsköparna, oavsett MBL. Eller rättare sagt, tack vare MBL. Här föreslås alltså att om förhandlingarna inte ger resultat skall arbetarpartens ståndpunkt vara gällande. Det är vpk:s förslag, till skillnad från utskottets ståndpunkt och medbestämmandelagens rätt för arbetsköparna att bestämma. Veckovilan anges i propositionen till 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod. Detta har vpk ansett vara för lågt tilltaget. LO:s krav om en minimitid för veckovila på 48 timmar har utskottet och regeringen sprungit ifrån. De argument för 48 timmar som anförts i remissen talar för att redan nu bestämma att i arbetsmiljölagen föreskriva detta minimikrav. En viktig del av arbetsmiljölagstiftningen måste också vara att slå vakt om de minderåriga. I olika grad har dessa under seklernas lopp utnyttjats. Det var förvisso en del år sedan vi slutade med det egentliga barnarbetet. Men för den skull kan vi inte slå oss för bröstet och säga att i Sverige är dessa problem ett minne blott. Den kapitalistiska kris vi upplever skapar stor arbetslöshet, främst bland ungdomen. Men trots detta faktum utnyttjas minderåriga till arbete som de egentligen inte skulle utföra. De huvudregler som finns i arbetarskyddslagen har därför många undantag. I propositionen föreslås — och utskottet instämmer i det — att arbetarskyddsstyrelsen skall ges möjligheter att reglera förhållandena för minderåriga. Den ramlagstiftning som det kommer att beslutas om ger just denna myndighet för stort svängrum. Övriga partier har alltför stort förtroende för arbetarskyddsstyrelsen. Den erfarenhet som vi kunnat dra av de år som arbetarskyddsstyrelsen varit verksam är att hänsyn har tagits till näringslivets behov; här har man tummat på de enskilda individernaz3 säkerhet i massor av fall. Som exempel på detta kan bara hänvisas till den undermåliga gränsvärdelista som finns och att värdena inte är annat än rekommenderade. Alla dispenser som arbetarskyddsstyrelsen gett från anvisningarna med hänsyn till näringslivet och profiterna talar sitt tydliga språk. Det är mot de erfarenheterna som vi inte vill överlåta till detta organ att bestämma de minderårigas arbetsbetingelser i vad gäller arbetstid, farligt arbete, skiftarbete osv. Vi anser att redan de generösa dispenser 97 som tidigare getts är skäl nog för att i lagen slå fast dessa gränser. Det har alltid sagts att arbetarskyddet skall vara förebyggande. Detta har dock inte följts i det moderna samhället. Det är ingen slump att teknik och industriplanering är ”heliga områden”. Arbetsköparna och deras chefstjänstemän slår vakt om och mystifierar medvetet frågan om planering. Man försöker få de anställda att tro att de intet av planering begriper. Genom det förfarandet blir det möjligt för kapitalet att behärska teknologin och därmed också människorna på arbetsplatserna. Samarbetet har under de senaste decennierna utvecklats, då arbetsköparna insett att de behöver de anställdas kunnande för utvecklingen. Detta har skett i rådsorgan som byggts in i processen men där kunskaper om frågorna för de anställda inte getts. Bara arbetarna har bidragit med sina erfarenheter, så att profiten kunnat höjas, har det varit bra — längre än så har man inte velat gå: ett maximalt utnyttjande! Beträffande arbetsmiljöförbättringar har det varit, och är, naturligt att initiativet till förbättringar kommit från de anställda. Det är de som utsätts för riskerna och som också slår stopp när det har gått för långt. Denna initiativkraft, som lönearbetarna har, får inte hindras; då sker inga förbättringar, utan i stället tilltar försämringarna. Vilka arbetsköpare bjuder självmant på kostsamma miljöförbättringar, eller vilken yrkesinspektör har i praktiken tid att ägna sig åt arbetsplatser där de anställda inte begär kontroller? Nu skall de regionala skyddsombudens arbete inte förringas. Det är bara det att dessa inte på något sätt räcker till. Det centrala i miljöarbetet är möjligheterna för de anställda att själva ta initiativ, att kunskapa och att kräva åtgärder. Så — och endast så — kommer arbetsmiljöerna i praktiken att kunna förbättras. Därför kräver vpk också att lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet genomgående skall utformas som ett stöd för de anställdas egen initiativkraft och ett stöd för den fackliga kampen. Till vissa delar innebär både förslaget till arbetsmiljölag och medbestämmandelagen ett sådant stöd. Men i andra delar gäller motsatsen. Vad som här är väsentligt att trycka på är vilka kompletteringar förslaget till arbetsmiljölag måste få för att bättre tjäna de anställdas behov och därmed gagna det som definitionsmässigt måste vara en arbetsmiljölags syfte: att hävda lönearbetarnas rätt till en säker och stimulerande arbetsmiljö och en omsorgsfull planering. Låt oss utgå ifrån skyddsombudets situation i samband med den s.k. förhandsbedömningen! I propositionen avses med förhandsbedömning olika myndighetsorgans, främst yrkesinspektionens, granskning av ett företags planerade åtgärder. Av inspektörens protokoll till byggnadsnämnden skall framgå att skyddsombud eller facklig organisation har haft möjlighet att yttra sig över förslagen. Men på vilka villkor har de anställda möjlighet att ta ställning i för dem ofta avgörande frågor? Vanligt är att ett huvudskyddsombud ensamt åläggs att över ett par dagar ta ställning till ett virrvarr av ritningar och handlingar utan att tidigare ha kunnat sätta sig in i planeringen — än mindre ha fått chansen att utveckla några alternativ. Hela situationen är ett uttryck för klassamhällets förtryck och påtvingade oförnuft! Tvärtom måste det gå till på följande sätt: Alla anställda — och inte enbart skyddsombuden — skall ges möjligheter att på arbetstid stadigvarande driva ett eget kunskapande om miljö och planering. Egna experter och rådgivare skall kunna kallas in till de fackliga studiegrupperna på produktionens bekostnad. En rad mätningar och kontroller av arbetsmiljön skall lätt kunna utföras av de anställda själva som ett led i att utforska förhållandena. De i miljöstudiearbetet engagerade arbetskamraterna skall på arbetstid också kunna besöka andra arbetsplatser. De skall kunna uppsöka en lokal där aktuellt material och olika hjälpmedel finns samlade om arbetsmiljö och planering, där rådgivning finns och där möten kan hållas med anställda från exempelvis liknande arbetsmiljöer. I varje centralort måste en sådan arbetsmiljöstudio byggas upp under fackligt huvudmannaskap. Vidare skall de anställda kunna vända sig till ett fackligt arbetsmiljöinstitut för forskningsoch utvecklingsarbete. I samband med större förändringar, men även under normal drift, skall de anställda kunna utveckla fackliga arbetsmiljöprogram, hela paket av åtgärdskrav som ständigt ses över och byggs på. Till hela frågan om förhandsbedömning och inflytande över planeringen i företagen hör också vilken roll de professionellt verksamma konsulterna, projektörerna m.fl. skall spela. Vilka är i dag betingelserna för att dessa, när de kontrakterats, kan göra den bästa tänkbara insatsen från miljösynpunkt? Och hur kan företagshälsovårdens personal tillsammans med dessa praktiker fungera i ett lagarbete på de anställdas villkor? Under 1960 och 1970-talen har det utrymme och de resurser som byggherrar anslår för planering och projektering av byggnader, anläggningar etc. bantats så till den grad att omsorgsfulla insatser av konsulter nu längre knappast är möjliga. Det som exempelvis tidigare fick ta ett halvår att projektera skall i dag ägnas bara ett par veckor. Särskilt illa rimmar detta med det stöd i lag och avtal som skyddsombuden numera har för att ägna tid åt kontakt med bl.a. konsulter vid planeringen. Det är klart att det är osunda konkurrensförhållanden inom konsultbranschen som har medfört detta. Den konsultfirma som inte ställer upp på dagens stressande villkor blir helt enkelt av med jobbet. Det är en konkurrens på byggherrarnas och arbetsköparnas villkor — fördärvlig för alla dem som skall bruka miljöerna, och fördummande för de professionella i planeringen! Längre planeringstider, med tillräckligt utrymme för de anställda både i arbetsmiljöerna och i konsultföretagen att gemensamt tränga in i miljöproblemen och ta fram alternativa lösningar är en förutsättning för förbättring av arbetsmiljöerna. Tystnadsplikten, som åläggs skyddsombud, tjänar enbart arbetsköparna. Detta motverkar också ett aktivt skyddsarbete bland de anställda. Den bästa formen för att uppnå bättre arbetsmiljö är att det egna kunskapandet och den egna aktiviteten ökas. För att en mängd uppgifter skall kunna hemlighållas motarbetas alltså ett effektivt skyddsarbete! Låt oss bara ta som exempel frågan om skäroljorna, som nu debatteras 7 mer än någonsin tidigare. De stora oljebolagen tillverkar skäroljor, som de påstår inte innehåller några farliga ämnen. De vägrar t.o.m. att ange någon innehållsförteckning över de ämnen som ingår i dessa. De gör detta enbart för att kunna fortsätta profitjakten. De gör det därför att inte ryktet om farligheterna skall komma ut och ämnet därigenom skall kunna stoppas. Det som påstås i propositionen om tystnadsplikten, att den är till för att slå vakt om patent eller liknande, är bara undanflykter. Det finns ingen anledning att tro att det ena oljebolaget inte vet vad det andra har i sina produkter. Och även om de inte visste det, är detta ointressant när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Med tystnadsplikt för skyddsombudet kan inte alla anställda informeras om innehållet och farorna. Tystnadsplikten har alltså till uppgift att skydda arbetsköparna och drabba de anställda genom sämre arbetsmiljöer. Det är också av den anledningen som vi säger nej till denna del. Sanktionssystemet som föreslås av regeringen har inte till syfte att skärpa förhållandena för de försumliga arbetsköparna. Det skrämmer inte heller dem som i stor eller liten utsträckning försöker undandra sig de åtgärder som behövs för att uppnå en så riskfri arbetsmiljö som möjligt. Erfarenheterna från tidigare lagstiftning visar att sanktioner enbart mot fysisk person inte räcker till. Dessa sanktioner skall givetvis ligga i botten, men det måste också till sanktionsmöjligheter mot den juridiska personen. Det kan inte fortsätta som det varit tidigare — att arbetsköpare underlåter att kosta på skyddsåtgärder och chansar på att det går ändå. Det måste finnas sanktioner som gör att det inte skall vara ekonomiskt lönsamt att fuska — det skall i stället vara direkt olönsamt. Sanktionerna har givetvis ingen primär uppgift. Det primära är makten hos skyddsombuden och facket, och det egna kunskapandet och den egna aktiviteten. Men med det ekonomiska system som vi har måste även kännbara ekonomiska straff kunna utdömas. Det är i de flesta fall det enda som hjälper mot kapitalet. Eller, för att citera ett uttalande av en person som numera sällan syns här i riksdagen, vår nuvarande statsminister Thorbjörn Fälldin, när det gällde att höja böterna för dem som tvingas gå ut is.k. vild strejk: ”det ska svida i skinnet”. Låt det svida i skinnet på de arbetsköpare som underlåter att följa målsättningen att skydda liv och hälsa under ett helt liv! Herr talman! Jag vill sluta med att bara kort kommentera vad Per Ahlmark påvisade i sin inledning. Han sade att en mängd olika faror och brister föreligger, och han nämnde faror som smyger sig på de arbetande. Han sade att alla de exempel han räknade upp ändå bara var axplock. Att de här exemplen enbart är snökorn på den synliga delen av ett isberg kan vi, Per Ahlmark, vara överens om. Men alla dessa faror för arbetarnas liv och hälsa finns trots att lagstiftningen sedan 1949 har sagt att arbete för säkrare miljö skall ske i samverkan — samverkan mellan arbetare och arbetsköpare, samarbete mellan arbete och kapital. Detta bevisar att för att få någon egentlig förbättring av arbetsmiljön måste makten ges åt de anställda och deras företrädare, kunskapande hos de anställda understödjas, forskningen för de anställda som part möjliggöras och en del av kapitalets makt tas därvid. I inledningen förklarade också Per Ahlmark att begränsningskungörelsen från i somras inte skulle gälla arbetarskyddsverket. Men redan den gamla skrivningen motarbetar en verkligt förbättrad arbetsmiljö, och den skrivningen kommer nu att fortsätta att gälla. Jag yrkar bifall till samtliga motioner från vänsterpartiet kommunisterna.
Herr talman! I början av sitt anförande ägnade sig Tommy Franzén åt ett angrepp mot socialdemokratin. Han menade att vi har gjort upp med borgarna i denna fråga. Man måste undra av vilken anledning flera av vpk:s talare här i dag har kritiserat socialdemokraterna så hårt för att vi har kunnat förbättra ett liggande förslag —- en proposition — om bättre arbetsmiljö för människorna. Det måste vara därför att man är besvärad över att socialdemokraterna har haft denna möjlighet. Man hade helst sett att vi inte hade haft den. Man hade hellre velat att det skulle vara en sämre arbetsmiljölag för de anställda ute i företagen än erkänna att vi kan påverka detta förslag. Jag vill också gärna understryka att arbetsmiljöutredningens betänkande ligger till grund för socialutskottets betänkande och att utredningens förslag har blivit tillgodosedda i utskottets betänkande. Det måste väl innebära att detta gynnar arbetarrörelsen och arbetarna i vårt land. Det är verkligen beklämmande att Tommy Franzén, som är facklig förtroendeman, står här i kammaren och säger att skyddsombuden inte har någon makt — att han vill vilseleda skyddsombuden i stället för att erkänna att de har en verklig makt och att de skall utnyttja den. Den finns, Tommy Franzén!

Herr talman! Nej, det är inte på det sättet att vi är besvärade över att inte ha kunnat vara med i utskottsbehandlingen och påverka den. Vad som möjligen är besvärande — men inte för mig utan för Kjell Nilsson och hans partikolleger — är att socialdemokraterna inte har kunnat ställa ett förslag som ger skyddsombuden och facket reella möjligheter att verka för en förbättrad arbetsmiljö. Jag har inte förnekat att det finns positiva bitar i propositionen.

Det är riktigt att jag är facklig företrädare — och jag är också skyddsombud. Jag skulle kunna berätta för Kjell Nilsson vad som dagligen sker och vad som hände senast för några veckor sedan inom detta område när en kamrat till mig, också skyddsombud, försökte få arbetsmiljöförbättringar — det gällde ombyggnad av LO-huset, som BPA nu håller på med — och hur de försöken strandade, när han inte kom någonstans. Jag skulle kunna räkna upp många sådana exempel, men jag skall av vissa skäl inte göra det här. Skyddsombuden har makt att stoppa ett arbete om de kan påvisa att omedelbar eller allvarlig fara föreligger. Men när det gäller all denna smygande ohälsa, alla dessa nya ämnen som kommer över oss — lösningsmedel, epoxi i målarfärger osv. — har skyddsombuden inte någon makt att sätta emot. Det är sådan makt som vi från vänsterpartiet kommunisterna vill föra in — inte att vi skall samarbeta med arbetsköparna och be dem att avstå från dessa medel.
Herr talman! Vi slår fast i utskottsbetänkandet att sådan verkan som kommer först senare inryms i bestämmelserna. Jag skulle också vilja säga till herr Franzén att vi har goda kontakter med den fackliga arbetarrörelsen. Detta förslag har inte enbart kommit från den politiska arbetarrörelsen utan också från fackliga företrädare, som har tyckt att det är ett bra förslag. Det framgår väl också av att grunden för detta är utredningens betänkande, där ju fackliga företrädare, kunniga i dessa frågor, har anfört sina synpunkter. Jag vågar påstå att arbetare och tjänstemän i detta land litar på socialdemokraterna — att vi för deras talan på ett riktigt sätt. Det visar de allmänna valen, herr Franzén, och det visar även de fackliga valen i vårt land.
Herr talman! Ja, det gäller tydligen arbetsköparna också, när socialdemokraterna ställer upp på borgarnas sida i arbetsmiljölagstiftningen. Frågor som förts fram från fackföreningarna har det ju inte tagits hänsyn till, Kjell Nilsson. När det gäller sanktionsbestämmelserna i utskottets förslag och i propositionen tas bara upp sanktionsmöjligheter mot fysisk person. Den fråga som vi har fört fram — om möjligheter att bötfälla juridiska personer — hade en mycket framskjuten ställning i den arbetsplatsremiss som förekom med anledning av arbetsmiljöbetänkandet. Men detta har inte här framtagits, och den delen, Kjell Nilsson, har ni tydligen också helt glömt bort. Jag skulle vilja ta ett annat sådant exempel som jag hastigt berörde i min inledning. Det gäller planeringen, möjligheterna för de anställda och för skyddsombuden att motverka dessa faror som det här gäller. De anställda arkitekterna vill ha kontakt med de fackliga organisationerna. De har alldeles för kort tid för att kunna projektera nya fastigheter, nya industrihus m.m. Arkitekterna finner inte arbetet meningsfullt, eftersom det måste ske så snabbt att de inte har någon möjlighet att ta hänsyn till andra synpunkter än arbetsköparnas-beställarnas. Det här är ett problem för arkitekterna, eftersom de som sagt vill ha kontakt med de fackliga organisationerna, i första hand på byggområdet, för att på så sätt kunna gå till samlad aktion för att få en mera långsiktig planering. Därmed skulle också de som skall bygga husen kunna ge sin syn på saken. Inte minst söker de naturligtvis komma i förbindelse med de grupper som sedermera skall arbeta i de ifrågavarande lokalerna. Men vad har hänt? Hela den kapitalistiska produktionsprocessen driver rationaliseringar och förkortningar av tidsplanen på ett sådant sätt att de här frågorna i verkligheten inte kan följas upp. Det är bara ett av många exempel som gör att vi ställer oss oerhört skeptiska till den linje som Kjell Nilsson företräder. Frågan om tillträde till arbetsplatserna, som tas upp i arbetsrättskommitténs förslag, har inte alls kommenterats av utskottet. Man har bara hänvisat till kommittéförslaget. Här finns det emellertid en jävsregel, som är ytterligt anmärkningsvärd. Den lyder: ”Det är således olämpligt att anlita forskare, som har eller företräder ett väsentligt ekonomiskt intresse som kan strida mot arbetsgivarens intressen.” Och säg mig den forskning för arbetstagarna som inte strider mot arbetsgivarens ekonomiska intressen!